Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag vill medverka till att underlätta inlämningen av självdeklarationer genom att deklarationsinlämnandet senareläggs för vissa kategorier inkomsttagare, t.ex. fastighetsägare och företagare, som nu är tvungna att inkomma med deklaration senast den 15 februari. Som jag förut framhållit i svar på enkla frågor har nuvarande ordning för att lämna självdeklaration befunnits mest ändamålsenlig med hänsyn till den nuvarande taxeringsoch uppbördsorganisationen. Jag är för närvarande inte beredd att medverka till att utsträcka tiden för avlämnande av deklaration.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för finansdepartementet för svaret på min enkla fråga. Svaret är både kort och klart negativt. Jag finner emellertid ändock skäl till att redovisa de synpunkter som ligger till grund för min fråga. Det är det förhållandet att ett mycket stort antal deklaranter som ej själva kan upprätta sina deklarationer måste anlita sakkunnig hjälp. Tyvärr blir dessa deklarationsmedhjälpare överhopade med deklarationsuppdrag, så att stora svårigheter föreligger för dem att bli klara med deklarationerna före den 15 februari. Den som har rörelse och deklarerar på bokföringsmässiga grunder behöver ej inkomma med deklarationen den 15 februari utan kan avlämna sin deklaration senare. Huvudparten av landets deklaranter skall dock inlämna sina deklarationer senast den 15 februari. Med hänsynstagande till arbetsbelastningen för deklarationsmedhjälparna vore det ytterst värdefullt, om man kunde senarelägga vissa av de deklarationer som nu skall vara inlämnade den 15 februari. Detta gäller exempelvis för de deklaranter som har fastighet eller rörelse och som deklarerar enligt kontantprincipen. Dessa borde kunna få deklarationstiden utsträckt till den 1 mars. Enligt uppgift som jag har inhämtat från några fögderikontor skulle en senareläggning av vissa deklarationer inte medföra några olägenheter, eftersom man där som regel inte är klar med registreringen av deklarationerna förrän omkring den 15 mars. Från det hållet lär det därför inte finnas något direkt motstånd mot en senareläggning av vissa deklarationer, Herr talman! Jag finner som sagt svaret klart till sitt innehåll men negativt. Jag vill ändock uttala en förhoppning om att finansministern skall finna skäl att bereda möjligheter för en generell senareläggning av vissa deklarationer.
Herr talman! Herr Börjesson har dragit de alldeles riktiga konklusionerna av mitt svar: det är negativt. Detta är en fråga som återkommer med stor regelbundenhet år efter år — jag tror jag har svarat på liknande frågor under de fyra senaste riksdagarna. Problemet var även föremål för skatteutskottets funderingar i anledning av en motion så sent som 1972. Även skatteutskottet kom till samma resultat som jag har gjort mig till tolk för här i dag. Skulle man hypotetiskt tänka sig en annan ordning, kan denna komma till stånd först vid en ändring av taxeringsorganisationen. Den frågan är emellertid fortfarande olöst, men det kan hända att vissa förändringar därvidlag kan genomföras så småningom. För att inga missförstånd skall kvarstå vill jag meddela att myndigheterna medger uppskov med inlämnande av deklaration till tid efter den 15 februari, om det finns speciella skäl till detta.

Herr talman! Att liknande frågor återkommer år från år vittnar ju klart och tydligt om att här föreligger ett behov, ett behov som borde kunna tillmötesgås — om den goda viljan finns. Det är nog riktigt som finansministern säger att myndigheterna medger uppskov om vederbörande kan förebringa godtagbara skäl för sin begäran om uppskov. Men om man kan bevilja separata uppskov, varför kan man då inte ge generella uppskov för vissa kategorier? Faktum är, som jag sade tidigare och som jag har inhämtat från fögderierna, att man som regel inte är klar med registreringen av deklarationerna förrän omkring den 15:e. Då borde man väl t.ex. kunna låta vissa deklaranter dröja till den 1 mars. Det är väl värdefullare att man får in korrekta deklarationer än felaktiga. Jag är övertygad om att man skulle slippa många deklarationsfel om man gick med på en senareläggning, därför att då kunde vederbörande deklaranter lättare få hjälp med deklarationsblanketternas ifyllande.
Herr talman! Det är otvivelaktigt på det sättet att taxeringsnämnderna för närvarande arbetar under mycket stark tidspress, och den tidspressen skulle ytterligare accentueras vid generella medgivanden om att förlänga tiden för inlämnandet av deklarationer från vissa grupper av deklaranter. Skatteutskottet uttrycker farhågorna på detta sätt: Den sannolika effekten av en sådan här föreslagen åtgärd skulle bli att de flesta började deklarera senare än vad de gör nu. Och då skulle ju egentligen ingenting vara vunnet. Det skulle bli samma besvär i alla fall, endast med ytterligare tidspress för taxeringsnämnden. Det är här inte bara fråga om god vilja eller mindre god vilja, utan det är klara och faktiska omständigheter, bedömningar och undersökningar som ligger bakom och som ger mig anledning till det här svaret, även om det är negativt.

Herr talman! Herr Henmark har frågat om jag uppmärksammat svårigheterna för patienter att komma fram till läkare på angivna telefontider. Självfallet bör läkare som har fasta telefontider vara anträffbara på dessa tider. Läkarnas arbete är dock av den naturen att det inte alltid går att helt planera i förväg. Vid sjukhusen inträffar inte så sällan att läkare omedelbart måste rycka in för att assistera kolleger, t.ex. med att ta hand om svårare jourfall och hjälpa till vid komplikationer under operationer och andra akuta medicinska situationer. Ibland kan också telefonväxelns kapacitet utgöra en begränsande faktor när det gäller att nå läkare. Sådana förhållanden kommer snabbt till sjukvårdshuvudmännens kännedom, och dessa gör i regel vad som är möjligt för att avhjälpa bristerna. För övrigt förutsätter jag att sjukvårdshuvudmännen i samråd med ansvariga läkare reglerar telefontiderna i dagordning eller andra ordningsföreskrifter för sjukhusen.

Herr talman! Det finns situationer då människor upplever vanmakt och hjälplöshet. Detta inträffar inte minst då man är i behov av läkarhjälp och inte är i stånd att få sådan. I den aktuella frågan gäller det möjligheten eller rättare sagt omöjligheten att nå en läkare på angiven telefontid. Telefontiderna är ofta korta. Vissa läkare bryter omedelbart telefonmottagningen då angiven tid är slut. Somliga läkare bestämmer, har det sagts mig, att endast ett visst antal samtal får släppas fram. Hos en läkare med eget telefonnummer kan man i Stockholm och Göteborg ställa sig i telefonkö, om vederbörande apparatinnehavare givit tillstånd härtill. Går läkarens telefon på en växel, finns inte den möjligheten där heller. Gäller det ett vanligt sjukdomsfall, finns det möjlighet att få hjälp via jourtjänsten, men för patienter som står under specialbehandling är den vägen icke acceptabel. De måste komma i kontakt med sin specialist. Jag tar ett par exempel. Fallen gäller medicinering. En patient ringer till specialisten, som har sitt arbete i en annan stad och ett annat taxeområde. Hon söker gång på gång under hela telefontiden. Avgifterna ökar, telefonlinjen belamras — allt utan resultat. Patientens oro ökas, och tanken att det kan bli lika resultatlöst nästa dag eller nästa telefontid förbättrar icke situationen. Ett annat exempel. En patient har fått ny medicin som verkar effektiv men gör att patienten inte kan sova. Patienten misstänker för kraftig dosering, tar ledigt under telefontiden för att komma i kontakt med läkaren men misslyckas. Andra fall, betydligt allvarligare än dem jag berättat om, kan säkert anföras. Gemensamt gäller att patienternas läge från deras egen sida syns hopplöst. Onödigt långa tider måste stjälas från ordinarie arbete för att klara av situationen. Icke obetydliga telefonkostnader uppstår för patienterna, framför allt för dem som bor utanför läkarens taxeområde. Telekommunikationerna blir hårt belastade. Personalen i telefonväxlarna blir också hårt belastad. Jag tackar socialministern för svaret, men jag måste säga att det verkligen inte går in på kärnfrågan. Det berör egentligen inte vad jag har velat fråga efter, nämligen hur man skall få bort telefonköerna. Jag vill fråga om inte socialministern är beredd att göra ett uttalande att påtalade förhållande bör ägnas ökad uppmärksamhet.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag i långa stycken är överens med herr Henmark i denna fråga. Patienter och anhöriga till patienter bör ha möjligheter att tala med vederbörande läkare och att läkare som har fasta telefontider i princip bör vara anträffbara på de angivna tiderna. Jag vill gärna understryka detta. Det är i första hand sjukhusledningens och sjukhusdirektionens sak att se till att dessa möjligheter finns för allmänheten. Men låt mig tillägga att jag finner det naturligt att enskilda landstingsmän som uppmärksammar missförhållanden på det här området också tar de lokala kontakter och initiativ som kan behövas för att få till stånd en bättre tingens ordning. Det här är i hög grad praktiska organisatoriska frågor som jag tror att man med en medveten viljeinriktning bör kunna lösa,

Herr talman! Jag tackar socialministern för det medgivande som gjordes i det senaste anförandet. Jag vill säga att det är mycket olika i olika delar av landet. Jag har erfarenhet från kliniker där denna fråga är löst på ett utomordentligt bra sätt. En patient kan komma fram praktiskt taget när som helst. Man kan ringa och tala om att man behöver ett samtal, telefonnumret antecknas och vederbörande läkare ringer upp. Jag tycker att det inte borde vara omöjligt att få en sådan ordning till stånd över hela landet, och det skulle vara värdefullt om den högste målsmannen för denna tjänst kunde göra ett auktoritativt uttalande om att dessa saker bör beaktas. Det finns olika lösningar som skulle kunna användas utan alltför stora kostnader. På en del ställen går telefonsamtalen till en kvalificerad sköterska, som gör en sortering och i många fall kan ge det besked som patienten egentligen har sökt läkaren för. På det sättet avlastas ju läkarna. Man kan också göra en telefonkö vid sjukhusets växel. Då belamras inte telekommunikationerna på samma sätt, och patienterna kan få sina önskemål uppfyllda.
Herr talman! Jag vill understryka att detta självfallet är en fråga för sjukvårdshuvudmännen att lösa. Herr Henmark nämnde i sitt senaste anförande att det sannolikt är möjligt att finna många praktiska lösningar på problemen, och han nämnde som exempel sjuksköterskorna som en förmedlande länk mellan allmänheten och läkarna. Jag tror att detta kan vara en av de framkomliga vägarna. En sjuksköterska kan exempelvis mycket väl självständigt lämna svar på frågor som rör det allmänna hälsotillståndet, resultatet av tagna prover etc. En annan fördel med ett sådant system är att sjuksköterskan på ett smidigt sätt kan förse läkaren med journalhandlingar, som kan behövas för en mera ingående redogörelse för en patients tillstånd, för vidtagna och planerade åtgärder m.m. Såvitt jag har mig bekant, har man på flera håll i landet prövat just en sådan organisation. Herr Henmark har nu påtalat denna fråga, och jag wu garna understryka dess angelägenhet.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har frågat vilka åtgärder jag vidtagit i anledning av socialutskottets betänkande nr 33 år 1972 om åtgärder mot thinnermissbruk. Thinnerfrågan har behandlats vid flera tillfällen här i riksdagen. Senast i december 1972 besvarade jag en interpellation om försäljningen av thinner. Jag redogjorde då för bl.a. socialstyrelsens samarbete med olika branschorganisationer i frågor som rör åtkomligheten av thinner i affärer och på allmänna platser samt giftnämndens kartläggning av användningsområdet för thinner och möjligheterna att i stället använda mindre lättflyktiga lösningsmedel. Som herr Svensson erinrat om i sin fråga har riksdagen också behandlat thinnerfrågan med anledning av motioner om åtgärder mot thinnermissbruket. Riksdagens skrivelse nr 253 år 1972 och socialutskottets betänkande nr 33 år 1972 med anledning av nämnda motioner har genom beslut av Kungl. Maj:t den 24 november 1972 överlämnats till socialstyrelsen för att beaktas vid styrelsens fortsatta handläggning av dessa frågor. Socialstyrelsen har nyligen beslutat att tillsätta en särskild arbetsgrupp med uppgift att följa utvecklingen av thinnermissbruket och lägga fram förslag till de ytterligare åtgärder som kan behövas. Jag vill också erinra om den forskningsgrupp som har arbetat med att kartlägga thinnermissbruket och dess verkningar i Göteborg. Forskningsgruppen har ansökt om medel för att kunna fördjupa och slutföra undersökningen, och jag kan här nämna att bidrag från allmänna arvsfonden kommer att anvisas för detta ändamål.

Herr talman! Jag ber att få rikta ett tack till socialministern för svaret på min enkla och raka fråga. Socialutskottet behandlade, som socialministern påpekar, thinnerfrågan i ett betänkande i höstas, och vi hänvisade då till det samarbetsorgan som fanns inom regeringen för bekämpande av narkotikamissbruk. Anledningen härtill var främst att thinnerfrågan hör ihop med narkotikafrågan och borde behandlas i ett sammanhang. Nu har såvitt jag vet detta samarbetsorgan upphört, och jag var därför intresserad av att höra var och hur thinnerfrågan handläggs. Jag har fått besked härom, och jag hoppas att socialstyrelsen, som nu har tillsatt en, arbetsgrupp, följer denna fråga med stor uppmärksamhet i olika avseenden. Jag tänker då också på den lagstiftning som behövs inom det område som övervakas av giftnämnden. Socialutskottet talade vid sin behandling av frågan om behovet av upplysning och erinrade om de 5 miljoner kronor som anslagits till upplysningsverksamhet rörande alkohol, narkotika m.m. Jag utgår från att thinnerfrågan var inrymd i de två sista bokstäverna av denna anslagsrubrik. Socialutskottet tog vidare upp frågan om åtgärder för att försvåra åtkomligheten och hänvisade till miljökontrollutredningens förslag och den kommande lagstiftningen i denna fråga. Efter vad jag vet kommer förslag till en sådan lagstiftning ganska snart. Socialministern nämner i sitt svar den s.k. thinnergruppen i Göteborg, som nu har arbetat en längre tid och som lade fram ett förslag där man i tio punkter redogjorde för hur man ville ha det. Den här thinnergruppen vill arbeta vidare, och man har sagt att man vill gå fram i ungefär fyra steg; man tar bl.a. upp dödsfallen på grund av thinnermissbruk — man har konstaterat att det finns ett 45-tal sådana här i landet. Det finns också flera andra frågor som gruppen tar upp. Jag är glad över att det nu ser ut som om gruppen skall få de 45 000 kronor som den har begärt för att kunna fortsätta det här arbetet, och jag hoppas att socialministern har givit dem denna summa.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat om jag anser det förenligt med Nr 39 sociallagstiftningens anda att arbetare, som avskedats från arbetsplatsen Torsdagen den för delaktighet i missnöjesaktioner, särbehandlas vid ansökan om 8 mars 1973 socialhjälp. Enligt bestämmelserna i socialhjälpslagen ankommer det på varje kommun att handlägga frågor rörande socialhjälp till dem som vistas i kommunen. Rätt till sådan hjälp, s.k. obligatorisk socialhjälp, har den som är minderårig liksom den som på grund av ålderdom, sjukdom eller eljest bristande krafter inte kan försörja sig genom arbete och som saknar medel till sitt uppehälle. Den som är arbetsför men som på grund av arbetslöshet saknar medel till uppehället har inte rätt till obligatorisk socialhjälp men kommunen får i sådana fall bevilja socialhjälp om det behövs, s.k. frivillig socialhjälp. Frivillig socialhjälp utgår enligt grunder som kommunfullmäktige bestämmer eller, om sådana grunder inte fastställts, efter vad socialnämnden prövar erforderligt. Sådan socialhjälp skall i princip betalas tillbaka, men kommunen får efterge återbetalningsskyldigheten. Med anledning av herr Hagbergs fråga vill jag framhålla, att socialnämnden, eller den som nämnden delegerat beslutanderätten till, enligt bestämmelserna i socialhjälpslagen vid beviljande av socialhjälp är skyldig att företa en individuell prövning av hjälpbehovet i varje särskilt fall. Av vad jag här sagt framgår att kommunerna har en självständig bestämmanderätt i frågor beträffande utgivande av socialhjälp. Den som är missnöjd med socialnämndens beslut i fråga om socialhjälp kan besvära sig häröver hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas hos kammarrätten.

Herr talman! Jag tackar för att jag har fått svar på min fråga. Min fråga har sin grund i de förhållanden som råder på arbetsmarknaden — arbetsmiljön med högt arbetstempo och ensidiga arbeten, ett förhandlingssystem som ger anledning till missnöje och arbetsköpare som utnyttjar arbetskraften till det yttersta. När arbetsförhållandena blir besvärliga för arbetarna och när vi har en sådan förhandlingsordning som vi har i dag kan missnöje på arbetsplats ta sig uttryck som inte överensstämmer med de klasslagar som vi har i vårt land — det kan bli spontana missnöjesaktioner. När sådana här missnöjesaktioner sker kommer det ibland små sekteristiska grupper och hakar på aktionen och förstör för dem som spontant visat sitt missnöje. Man kan inte försvara att utomstående grupper agerar på detta sätt. Men jag vill klart slå fast att med en annan förhandlingsordning, med lokal strejkrätt och ett slopande av § 32 skulle inte sådana här situationer behöva uppstå. En konsekvens av dessa missnöjesaktioner har blivit att arbetare avskedats, som t.ex. nu senast på SAAB-Scania i Trollhättan. Där avskedades 13 arbetare. Dessa arbetare har nu svårt att få arbete. De behöver sannolikt socialhjälp för att klara sig en tid framöver. Men på ett tidigt stadium har socialnämndens ordförande i Trollhättan varit framme och sagt att dessa arbetare skall särbehandlas vid ansökan om socialhjälp. 11 Han har tydligen direkt överfört § 32 på tillämpningen av socialhjälpen. Vad som är häpnadsväckande är att han gör den här frågan till ett ärende för den politiska nämnden — det blir alltså en särbehandling. Socialnämndens ordförande i Trollhättan hänvisar till 13 § socialhjälpslagen, där det talas om frivillig socialhjälp, men vi vet ju att det på det här området utarbetats en praxis som innebär att den som behöver hjälp också får den. Vad som inträffat i Trollhättan visar också att det går att hjälpa människor som begått rent kriminella handlingar, men arbetare som avskedats på grund av § 32 och kollektivavtalslagen skall särbehandlas. När initiativet till detta till råga på allt tas av en socialdemokrat tycker jag det är än värre. Nu redogör socialministern för förhållandena, men han svarar egentligen inte på själva frågan om särbehandlingen — eller också godkänner han att sådan här särbehandling skall få förekomma. Därför tycker jag det är viktigt att få ett klart besked. Anser socialministern att man så här öppet och på ett tidigt stadium, som man gjorde i Trollhättan, skall utpeka en speciell grupp för särbehandling just i fråga om socialhjälp?
Herr talman! Herr Hagberg talar om särbehandling. Han har tydligen fått för sig att socialhjälp kan utbetalas kollektivt till skilda grupper. Så är inte fallet. Socialhjälpen måste alltid prövas individuellt med hänsynstagande till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Herr Hagberg bör verkligen observera de principer som ligger till grund för kommunernas handlande på det här området. Jag skall väl inte förlänga debatten, herr talman, men när herr Hagberg inledningsvis tar upp några allmänna synpunkter på konflikter och talar om sekteristiska grupper etc. — nog så intressant att notera — kan jag inte undgå att göra en reflexion, eftersom han också nämner vissa speciella händelser i Västsverige. Här har herr Hagberg ställt en fråga som gäller efterlevnaden av sociallagstiftningen. Han vill veta om lagstiftningens intentioner och anda har följts i det här fallet, och jag har svarat på det. Men han har ingenting att säga då det gäller den andra sidan, dvs. de grupper som direkt bröt mot de regler och fackliga avtal som i sedvanlig ordning hade slutits. Vill man att gällande regler skall respekteras i det ena fallet, måste man i rimlighetens namn göra det också i det andra fallet.
Herr talman! Jag skall börja där socialministern slutade och säga att det är många som bryter mot lagar i samhället, t.ex. de rent kriminella. Dem försöker man på socialbyråerna hjälpa så mycket man kan utan att särbehandla dem i uttalanden i TV osv. Det tycker jag är viktigt att notera. Dessutom pågår det utredningar — arbetsmiljöutredningen, utredningen om § 32 — och de har inte tillkommit bara därför att det skall utredas utan därför att det finns berättigat missnöje med de lagar som gäller. Att då straffa enskilda människor som råkar ut för förhållandena på det här sättet tycker jag är mycket olyckligt. Men jag vill vända på frågan till socialministern. Han säger att kollektivt kan man inte få ut de här pengarna, men tydligen kan en socialnämndsordförande kollektivt särbehandla människor och göra uttalanden om dem. Det anser jag är anmärkningsvärt i det här fallet. Dessutom vet jag att man kan delegera uppgiften att ta hand om sådana här fall till socialassistenten. Det är just denna delegering som denne ordförande har tagit bort. Det kan inte stämma med den anda man bör ha när det gäller socialhjälpen. Ordförandens uttalande är ju en direkt partsinlaga i konflikten på SAAB-Scania, och det tycker jag är mycket beklagligt.
Herr talman! Får jag bara understryka att det är kommunen som genom sin socialnämnd har att självständigt besluta om socialhjälp skall utgå i ett enskilt fall. Det är omöjligt att här i riksdagen diskutera ett beslut som ankommer på en kommunal myndighet att fatta. Låt mig också tillägga ytterligare en sak, eftersom herr Hagberg tog upp den sidan av den här frågan. I framför allt större kommuner är det vanligt att socialnämnden delegerar beslutanderätten i löpande ärenden om socialhjälp till tjänstemän. I frågor av mer ovanlig eller komplicerad karaktär är det naturligt att rätten att besluta förbehålls nämnden eller delegation inom nämnden. I det fall som herr Hagberg avser har enligt vad jag kan bedöma socialnämnden handlat i överensstämmelse härmed.
Herr talman! Jag tycker det är ytterligt anmärkningsvärt att socialministern här nu ställer sig bakom ett sådant agerande. Mig veterligt brukar man inte offentligt i tidningar och TV säga att en viss grupp skall särbehandlas och att man tar bort delegationsrätten ifrån tjänstemännen i det fallet — och innan någon över huvud taget har sökt hjälp. Detta förfaringssätt kan ju inte innebära att hjälpa utan snarare att stjälpa och ta politisk ställning i en konflikt, till en missnöjesaktion på en arbetsplats.
Herr talman! Herr Hagberg har tydligen inte lyssnat på vad jag har sagt här. Jag har sagt att socialhjälpen är en kommunal angelägenhet, och herr Hagberg borde känna till att kommunerna har en direkt självständig bestämmanderätt i frågor beträffande utgivande av socialhjälp. Vi kan ju inte här i riksdagen diskutera handläggningen av enskilda fall, som det alltid ankommer på de kommunala myndigheterna att ta ställning till.
Herr talman! Men då handläggningen i det här fallet direkt strider mot andan för socialhjälpen, då kan man väl ändå i riksdagen åtminstone uttala att så bör det inte vara. Det är det jag har velat komma fram till, men av svaret och den efterföljande diskussionen att döma ställer sig här socialministern bakom socialnämndsordförandens agerande.
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera herr Hagberg att läsa sociallagstiftningen på detta område, så blir han kanske klarare över vad frågan gäller. De beslut som skall fattas beträffande enskilda socialhjälpsärenden, som ju herr Hagberg tar upp här, måste bedömas av den behöriga socialnämnden på grundval av de förhållanden som föreligger — låt mig upprepa det — i varje enskilt fall. Om sådana förhållanden föreligger att socialhjälp skall utgå, ankommer det på myndigheter att i vanlig ordning besluta härom. Man kan alltså inte, som jag redan har understrukit, bedöma detta med socialhjälpen som någon sorts kollektiv utbetalning. Det är alltid fråga om en individuell behandling i det enskilda fallet.
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag är beredd att medverka till en ökning av de statliga ekonomiska insatserna för miljöförbättrande åtgärder i äldre industrier, t.ex. Brusafors sulfitfabrik i Mariannelund, så att sysselsättningen kan upprätthållas under uppfyllande av de ställda miljökraven. Under de senaste åren har sammanlagt 600 miljoner kronor anvisats i statsbidrag för miljövårdande åtgärder inom industrin. De statliga insatserna är således redan mycket betydande. För nästa budgetår har ytterligare 50 miljoner kronor föreslagits för att användas just i det syfte herr Johansson anger.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
Här synes miljökraven och sysselsättningen komma i konflikt. Från fackföreningshåll och även kommunalt håll har framhållits med kraft att tryggad sysselsättning är det viktigaste. Industrin har förklarat att man inte kan ta hela kostnaden för de åtgärder som krävs för att de naturvårdande myndigheterna skall bli nöjda. Skulle driften läggas ner med arbetslöshet som följd och även andra konsekvenser medför det stora kostnader, och skulle Mariannelund mista denna industri innebär det mindre möjligheter för en tillfredsställande service på platsen. Nu skulle jag vilja fråga: Kan jag tolka jordbruksministerns svar så, att det finns möjligheter att från statligt håll få bidrag till mellanskillnaden? Det skulle hälsas med stor tillfredsställelse från Mariannelund.
Herr talman! Man skall nog inte utan vidare ta för gott när företag påstår att de inte kan fortsätta driften därför att de åläggs att vidta miljövårdande åtgärder. Det har förekommit en del fall där företagen försöker skylla på stränga miljövårdskrav när man skall lägga ned ett företag av andra skäl. Jag vill därför varna för att så där allmänt ta för gott att företagen inte orkar med de miljövårdsinvesteringar som de åläggs att göra. Jag är självfallet inte beredd att ge löften i ett särskilt ärende som ännu inte slutbehandlats av de miljövårdande myndigheterna. Det av herr Johansson i Skärstad påtalade fallet har ännu inte avgjorts i koncessionsnämnden, och varken herr Johansson eller jag vet vilka åtgärder nämnden kommer att föreslå att företaget skall vidta. Men så mycket är ju klart att miljöskyddslagen gäller för både nya och gamla företag. Ett nytt företag som vill starta tvingas vidta de åtgärder som samhället föreskriver utan att få ett öre i ersättning, men just med hänsyn till att de gamla industrierna har tillkommit i en tid, då man inte brydde sig så mycket om miljövård och företagen därför skulle kunna åsamkas besvärligheter genom att uppfylla de krav vi nu ställer, så får de statsbidrag. Och det företag som det här gäller får statsbidrag med 25 procent av kostnaden för de miljövårdsåtgärder som företaget åläggs att vidta. Detta har vi anvisade medel till, och det tycker jag är ett väldigt bra bidrag från samhällets sida till de äldre industrierna.
Herr talman! Det är väl inte så att man från företagets sida helt enkelt sagt att driften skall läggas ned, utan situationen har uppkommit på grund av de krav som ställts och de dryga kostnader som uppstår, om de naturvårdande myndigheternas krav skall tillfredsställas. Industrin kan väl inte komma ut med hur många miljoner som helst, och det är såvitt jag förstår därför som staten går emellan. Och när det gäller en plats som Mariannelund, som har mycket få industrier, är det angeläget att företagen får den hjälp som är möjlig att ge.
Herr talman! Svaret på frågan är att företaget kommer att få 25 procent i statsbidrag för de miljövårdande åtgärder som företaget av myndigheterna tvingas att vidta.
Herr talman! Då kan vi nämna summan. Det rör sig om kostnader på 10 miljoner och företaget anser att det kan satsa 3 miljoner. Var skall vi ta de andra miljonerna?
Herr talman! Herr Johansson i Skärstad måste vara en utomordentligt förutseende person som redan vet vilka beslut koncessionsnämnden kommer att fatta i det här ärendet. Jag vet inte vad kostnaderna kommer att uppgå till för de åtgärder som koncessionsnämnden kommer att bättrande åtgärder besluta att företaget skall vidta. Men jag kan tala om, att under de år som miljöskyddslagen gällt har det ofta förekommit att företagen sagt: Vi orkar inte med att göra det här om vi inte få mer statsbidrag. I de allra flesta fallen har det emellertid visat sig att det går mycket bra, därför att det är en mycket god hjälp att få statsbidrag med en fjärdedel av de kostnader för miljövårdsåtgärder som nya industrier inte får ett öre till. I konkurrensen mellan gamla och nya företag ligger alltså de äldre företagen bättre till, eftersom de får en fjärdedel av sina kostnader täckta, medan de nya företagen inte får någonting alls.
Herr talman! Den uppgift jag lämnade om de 10 miljonerna har varit publicerad i pressen, och den kan man få från kommunalt håll.

Herr talman! Herr Schött har frågat statsministern, om han är beredd att uttala, att statstjänstemän inte bör uppmanas att i tjänsten besvara av politiskt parti utsända frågeformulär. Herr Schötts fråga har överlämnats till mig för besvarande. Det är svårt att ge ett generellt svar på herr Schötts fråga. Om ett sådant frågeformulär bör besvaras, får avgöras från fall till fall med beaktande av bl.a. frågornas art. Viss ledning kan myndigheterna därvid ha av en särskild författning, servicecirkuläret till statsmyndigheterna, som reglerar dessa myndigheters skyldighet att gå allmänheten till handa med bl.a. upplysningar. Statsmyndighet skall sålunda på begäran lämna upplysningar från register och andra handlingar som är tillgängliga för allmänheten, i den mån det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Sådan myndighet skall därutöver i lämplig utsträckning gå allmänheten till handa med upplysningar i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Herr talman! Jag står här som stand in för herr Schött, som befinner sig på resa i riksdagens uppdrag. Stand in har man också på svarandesidan, eftersom frågan var ställd till statsministern. Det är inte någon missaktning för statsrådet Löfberg när jag säger att det skulle ha varit intressant att få höra just statsministern besvara frågan, ty statsministern är regeringschef, och detta är en fråga om arbetsetiken i regeringen. Dessutom rör frågan statsministern i hans egenskap av ordförande i det parti som uppenbarligen mer och mer uppfattar sig självt såsom Som alla vet gäller det här en konkret fråga. Det socialdemokratiska partiet har vid sidan av den vanliga remissbehandling som pågår av arbetsmiljöutredningens förslag skickat ut en egen remiss, dels till privata företag, dels till statliga verk och myndigheter — låt vara litet klumpigt gjord. Man har inte ens orkat skriva två brev, utan även chefen för en statlig myndighet tilltalas ”företagets verkställande direktör”. Men man har ändå skickat skrivelsen till dem. Och man begär att verkscheferna och deras personal skall stå till förfogande som en extra inofficiell remissinstans. Det har i skrivelsen gjorts en sammanblandning av regering och regeringsparti som för mig är direkt skrämmande. Det står sålunda ordagrant i brevet: ”Innan propositionen utarbetas önskar regeringen ta del av synpunkter också från alla dem som ute i företagen har praktiska erfarenheter av arbetsmiljöprobemen och hur de kan angripas. Därför har socialdemokratiska partiet i samverkan med LO iordningställt ett särskilt remissmaterial för diskussioner på arbetsplatserna.” Och så begär man hjälp med att få sådana diskussioner till stånd och att få veta resultatet av dem. Statsrådet Löfberg säger att det är svårt att ge ett generellt svar på herr Schötts fråga. Ja, jag förstår det. Och när jag nu tackar för svaret gör jag det inte så mycket därför att svaret är särskilt upplysande utan därför att jag har förståelse för den vånda som det måste ha berett den som tvingats läsa upp detta mångordiga god dag — yxskaft. Det är ju alls icke något svar på den fråga som är ställd. Här tar man plötsligt in myndigheternas skyldighet att gå allmänheten till handa med uppgifter och upplysningar osv., som är något helt annat än vad frågan gäller. Nej, ett kort och enkelt svar hade varit att det som här har skett är otillständigt och skall aldrig upprepas.
Herr talman! Orsaken till att denna fråga har överlämnats till mig för besvarande är att den rör statstjänstemännens skyldigheter och åligganden; man kommer alltså här in på statstjänstemannalagstiftningen, och den ligger inom mitt ansvarsområde. Det är alltså helt naturligt att statsministern har överlämnat frågan till mig för besvarande, och det borde för övrigt frågeställaren ha förutsett när han ställde frågan till statsministern. Men detta är formalia. Det väsentliga är vad herr Carlshamre nu tar upp och som inte framgår av frågan, nämligen det som ligger bakom den. Nu säger herr Carlshamre att alla känner till vad det här gäller. För min del visste jag inte förrän i dag, efter det att herr Carlshamre gjort sitt inlägg, att frågan gällde den omfattande remissen med anledning av förslaget om en ändring i arbetarskyddslagen. Jag är tacksam för att jag nu har blivit upplyst om det. Jag vill då understryka att det är en mycket viktig åtgärd som LO och socialdemokratiska partiet har vidtagit. Man har velat vidga det traditionella remissförfarandet genom att gå ut med inte mindre än 80 000 remisser, genom att fråga folk på arbetsgolvet, skyddsombud och andra berörda, för att på så sätt få ett underlag för ett korrekt och bra lagstiftningsarbete. I det sammanhanget har materialet också skickats ut till företagsledare. Tydligen har även en och annan myndighet uppvaktats med en skrivelse i frågan. I skrivelsen har man ingalunda — som herr Carlshamre påstod — sagt att myndigheterna skulle stå till förfogande som en remissinstans. Det heter att materialet översändes för kännedom och man uttrycker det närmast som ett önskemål att företagscheferna också framlägger sina synpunkter om de finner detta motiverat. Det är alltså inte frågan om något som helst åläggande för myndigheterna; en partistyrelse har för övrigt inte möjlighet att komma med något sådant krav.

Herr talman! Statsrådet Löfberg sade att frågeställaren borde ha känt till att en sådan här fråga inte kommer att besvaras av statsministern utan av herr Löfberg. Då borde statsrådet Löfberg känna till att enligt de regler som gäller för frågeinstitutet måste frågorna vara generellt hållna. Enstaka fall kan alltså inte tas upp. Om herr Löfberg inte kände till bakgrunden till denna fråga är han nog skäligen ensam i landet om det, eftersom detta remissförfarande är föremål för en livlig debatt i Sverige just nu. Jag vill komplettera frågan något. Man kan tänka sig att ett annat politiskt parti, som förbereder ett partiprogram eller en viktig motion, skulle vilja på samma sätt vända sig till statliga verk och myndigheter och uppmana dem — det är vad som sker här — att tillsammans med personalen utforma ett yttrande så att texten kan bli bättre och mer förankrad hos den det ytterst berör. Tror herr Löfberg att vi skulle kunna göra så i fortsättningen? Det är inte sant att det inte skulle finnas en uppmaning i detta brev. Jag kan läsa vidare: ”Vi bifogar en sats av det material som används som underlag för diskussionerna. Vi vädjar till Er att så långt det är möjligt underlätta att sådana diskussioner kan föras inom Ert företag.” Vidare sägs att det är regeringen som önskar ta del av de synpunkter som socialdemokratiska partiet begär in. Kan man inte befara, herr statsråd, att en statstjänsteman som blir upplyst om att regeringen, hans högste arbetsgivare, önskar ta del av hans synpunkter känner sig rätt tvingad? Jag har under hand inhämtat att i varje fall väldigt många — det är förvisso inte en och annan som har fått detta material utan det har gått ut till var och varannan myndighet — har placerat det där det hör hemma, i papperskorgen. Men man kan befara att det finns de som av ängslan om sin egen framtid i förvaltningen faktiskt ställer upp och svarar.

Herr talman! ”Statsmyndighet skall sålunda på begäran lämna upplysningar från register och andra handlingar som är tillgängliga för allmänheten”, står det i statsrådets eget svar. Det är vad statsmyndighet enligt servicecirkuläret skall göra. Nu har plötsligt det socialdemokratiska partiet, från att nyss — i det andra brevet — ha identifierat sig med regeringen genom att skriva ”regeringen önskar”, försvunnit i en anonym allmänhet. Men i servicecirkuläret nämns verkligen ingenting som är på minsta sätt tillämpligt i detta fall. Där talas det om att lämna ut uppgifter från register och handlingar, medan det i detta fall är fråga om att sammankalla personalen för att diskutera och fylla i frågeformulär som inte alls behöver ha med förvaltningsområdet att göra. Det gäller frågan om hur trivsel i jobbet och arbetstrygghet skall åstadkommas, och detta har ju inte alls med vederbörande verks myndighetsförvaltning att skaffa. Servicecirkuläret hör icke hit, och det var därför som jag betecknade svaret som ett mångordigt goddag-yxskaft — det är svar på en annan fråga.
Herr talman! Nej, herr Carlshamre, så lätt går det inte att komma förbi frågan. Det är bara att läsa vad som står i servicecirkuläret. Där framgår det klart och tydligt att myndigheten, bl.a. med ledning av detta cirkulär, har att avgöra om ställda frågor bör besvaras. Avgörandet beror främst på frågans anknytning till myndighetens arbetsområde, den aktuella arbetsbelastningen och om det krävs särskild utredning för att man skall kunna svara. Mot bakgrunden av dessa allmänna riktlinjer blir det en lämplighetsavvägning från fall till fall huruvida en myndighet skall svara på ställda frågor. Detta är alltså — klokt nog — inte detaljreglerat på det sätt som herr Carlshamre tycks föreställa sig. Herr Carlshamre vill framställa partistyrelsens cirkulär som om det på något sätt innebure ett åläggande för myndigheterna. Så är givetvis inte alls fallet, och det framgår mycket klart av texten där det ödmjukt sägs: ”Vi skulle givetvis sätta stort värde på att också få ta del av de synpunkter som Ni i företagsledningen har på utformningen av lagen och åtar oss att i vår rapport vidarebefordra Era synpunkter till socialministern”. Försiktigare och försyntare tycker jag inte att man kan framställa en förfrågan.
Herr talman! Nej, det kanske är försynt — som väl är! Naturligtvis lämnar man åt myndigheterna att själva avgöra huruvida de skall svara eller inte. Jag har inte ett ögonblick drömt om att det skulle uppfattas som ett åläggande från det socialdemokratiska partiet som myndigheterna är skyldiga att följa. Men, herr statsråd, försyntheten försvinner när man utöver de här vänliga orden — ”Vi skulle givetvis sätta stort värde på”, osv. — skriver: ”Innan propositionen utarbetas önskar regeringen ta del av synpunkter”, och det är dessa synpunkter som vi, partiet, nu inhämtar. Det är regeringen — myndighetens och verkschefens högste principal — som man hälsar ifrån, och det måste rimligen ge intrycket att partiet har ett uppdrag av regeringen. Om partiet handlar på uppdrag av regeringen eller på något sätt i regeringens tjänst får frågan en annan tyngd. Det är därför jag säger att svaga själar och ängsliga personer, som det väl finns också i statsförvaltningen, kan förmodas att — även om man egentligen inte skulle vilja det — falla undan.
Herr talman! Det framstår ganska klart i detta cirkulär, herr Carlshamre, att det inte är till företagen eller till myndigheterna man vänder sig, utan till de enskilda skyddsombuden. Sedan vill jag till sist bara säga att om herr Carlshamre på basis av detta antar att någon myndighet eller i en myndighet tjänstgörande tjänsteman har blivit ålagd någonting som inte är förenligt med innehållet i lagar och bestämmelser, skall detta givetvis prövas i den ordning som finns fastlagd för sådana saker. Det tillkommer inte mig att stå här i riksdagen och göra något uttalande på den punkten.
Herr talman! Nu bör vi kanske inte hålla på så mycket längre med detta, men en av de ordningar som finns för att pröva sådana händelser är just att ta upp dem i riksdagen — och det är därför vi har gjort det — och få dem belysta. Och debatten kan kanske åtminstone tjäna det syftet att någon som har suttit ute i sitt verk eller sin myndighet och ängsligt frågat sig, om han skulle våga slänga brevet i papperskorgen, nu kommer att våga göra det, sedan vi har fått höra att man i varje fall icke är ålagd att lyda uppmaningen. Det här är egentligen en ynkedom! Den väntade lagstiftningen på basis av det betänkande det gäller är inte särskilt kontroversiell utan kommer sannolikt att beslutas i stor enighet. För att över huvud taget slå vakt om upphovsrätten och ta ut det partipolitiskt matnyttiga i den har det alltså inte räckt att riksdag och regering agerat, utan man har tyckt sig vara tvungen att låta det socialdemokratiska partiet på något särskilt sätt framträda som målsman, och så har man valt detta egendomliga tillvägagångssätt, där statsförvaltningen uppmanas att spela med. Jag tycker att det är ett eländigt gyckelspel, och det är därför vi har tagit upp frågan.
Herr talman! Ynkedomen i frågan tycker jag herr Carlshamre får stå för. Beträffande rätten till upptagande i riksdagen av ett enskilt ärende vill jag säga att han har fel också på den punkten. Om herr Carlshamre misstänker att någon enskild statstjänsteman har begått tjänstefel, skall det nämligen inte tas upp i riksdagen, utan vi har en särskild institution för prövning av sådana ärenden.

Herr talman! Herr Dahlberg har frågat mig hur länge det dröjer innan TV 2-programmet är så utbyggt att befolkningen utefter Riksgränsbanan och kring Torneträsk kan ta del av det. Enligt televerkets hittillsvarande planer bedöms en utbyggnad av TV 2-nätet i det nämnda området vara möjlig först omkring 1978. Enligt vad jag erfarit ser emellertid televerket nu över planerna för den resterande utbyggnaden av TV 2-nätet, varvid i första hand möjligheterna undersöks att forcera utbyggnaden i sådana områden som för närvarande är helt avskärmade från TV 2. Televerket avser att redovisa sina bedömningar i frågan i samband med anslagsframställningen denna höst.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga, men i vad det gäller innehållet var svaret inte särskilt optimistiskt. Det torde alltså dröja ytterligare fem år innan denna befolkning, som bor norr om Kiruna, skulle bli i tillfälle att se TV 2-programmen. Nu sägs det visserligen i svaret att televerket har för avsikt att ompröva och kanske forcera utbyggnaden, och jag har också förhoppningar om att så kommer att ske. De människor som är fast bosatta där uppe skall framför allt betjäna SJ:s verksamhet utefter malmbanan. Det är 160—170 familjer som bor där. Det finns också en rad turistanläggningar, i Riksgränsen, Abisko och Björkliden, som är ganska välbelagda under turistsäsongen. Människorna här uppe — det gäller framför allt de SJ-anställda — har inte stora möjligheter att fara till Kiruna, eftersom det inte finns några landsvägar, utan bara malmbanan, som är belagd med en rad malmtåg. Tillfällena att delta i andra begivenheter är alltså starkt begränsade, varför det skulle hälsas med största glädje, om de finge ta del av TV 2-programmen. Om televerket inte kommer att forcera utbyggnaden — det får vi se när äskandena för nästa budgetår framläggs — finns det väl ingen annan utväg än att väcka en motion vid nästa års riksdag för att få ett positivt beslut. En befolkning som bor så avlägset skall inte behöva vänta så länge. Stora delar av svenska folket har redan sett TV 2-program i många år.

Herr talman! Tills vidare tillämpar televerket principen att utbyggnaden av TV 2 inte sker på platser med mindre än 150 hushåll. Det här aktuella området beräknas ha ca 200 hushåll fördelade på flera platser. Mottagningsmöjligheter finns för TV 1 och för de tre radioprogrammen. Kostnaden härför har beräknats till I 1/2 miljon kronor. Utbyggnaden av TV 2-nätet skulle kosta ungefär lika mycket, vilket betyder en inte oansenlig kostnad per mottagare i området. Man kan givetvis inte bara se på det här området när man bedömer den fortsatta utbyggnaden utan man måste ta med även andra områden i liknande situation. För att täcka den sista procenten av landets invånare med TV 2 kommer det att krävas mycket, mycket stora investeringar, och därför tar det tyvärr tid trots att vi varje år lägger ned stora penningsummor. Från licenssynpunkt är det också så att befolkningen i tätorterna med sina licenser i realiteten betalar större delen av utbyggnaden i dessa områden; det gäller redan innan TV 2 är utbyggd.

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat mig, om prickning av elever som deltar i protestaktioner står i överensstämmelse med utbildningspolitikens målsättningar. Skolöverstyrelsen har författningsenlig rätt att meddela föreskrift om att en upplysning skall tas in i avgångsbetyget av innebörden att en elev inte deltagit i all obligatorisk undervisning.
Herr talman! Det pågår en intensiv debatt om betygens betydelse. Allt fler anser att betyg i nuvarande form inte bör bibehållas. En grupp — sjuksköterskeeleverna — har upplevt den betygsform som tillämpas för deras del som synnerligen godtycklig och framlagt alternativ till den nu gällande sjugradiga skalan. Men varken utbildningsdepartementet eller skolöverstyrelsen har varit beredda att pröva Sveriges sjuksköterskeelevers förbunds modell. SSEF underströk sitt förslag med att genomföra en endagsstrejk. Då reagerade skolöverstyrelsen med en snabbhet som i många andra sammanhang vore önskvärd men som denna gång gällde att näpsa sjuksköterskeeleverna. SÖ anmodade styrelse och rektorer att utan dröjsmål på lämpligt sätt meddela eleverna innehållet i SÖ:s beslut. Detta skedde också med stor snabbhet — i vissa fall i form av expressbrev till eleverna. Det är denna händelse som föranlett mig att ställa min enkla fråga till utbildningsministern om prickning av elever, som deltar i protestaktioner, står i överensstämmelse med utbildningspolitikens målsättning. Jag tackar för utbildningsministerns svar på min fråga, men det föranleder ett par följdfrågor. Hur ser egentligen utbildningsministern i belysning av vad jag här har relaterat på följande förhållanden: Främjar man ”viljelivets utveckling” eller skapar man ” självtillit hos eleven”, som skolans uppgift angivits vara, genom att möta en elevaktion på sätt som här har skett? Engagerar man eleverna i en meningsfull debatt om betygsfrågorna genom prickning av deras aktioner?
Herr talman! Herr Berndtson i Linköping sade att utbildningsdepartementet inte skulle vara berett att pröva betygsfrågan. Jag tror att var och en som något har följt betygsdebatten är väl informerad om att jag är mycket intresserad av att diskutera betyg, alltför intresserad enligt mångas uppfattning. Men i detta fall var det så att U 68, som tar upp betygsfrågan för hela sektorn för högre undervisning, om en månad framlägger sitt betänkande. I det läget vill en grupp ur detta sammanhang rycka ut sin betygsfråga och ha ett omedelbart beslut. Detta kan självfallet varken verket eller departementet acceptera. Från ifrågavarande elevers utgångspunkt borde det ändå vara ett intresse att de får ett betygssystem, som är jämförbart med andra sektorers. Det kan ju hända att elever vill söka vidare till fortsatt utbildning. Förutsättningen för att de då skall kunna bli rättvist bedömda i förhållande till elever från andra sektorer är att det finns ett likvärdigt betygssystem. Det är det vi kommer att försöka skapa efter det att U 68 lagt fram sitt betänkande. Eleverna har i det här fallet tagit saken i egna händer och genomfört en strejkaktion. Det får helt stå för deras räkning.
Herr talman! Men det anmärkningsvärda ligger ju däri att det i slutbetyget antecknas att elev har uteblivit från undervisningen utan giltigt skäl just strejkdagen den 22 februari medan frånvaro vid andra tillfällen inte föranleder någon anteckning. Detta förhållande kan i det enskilda fallet innebära att en elev, som lät sig skrämmas av SÖ:s åtgärd — det var visserligen mycket få som gjorde det — och sålunda deltog i undervisningen den 22 februari men som kanske varit frånvarande vid en rad andra tillfällen slipper att prickas. Däremot får en elev, som deltagit varje dag utom den 22 februari, en prick i betyget. Det är väl därför inte så svårt att förstå bitterheten hos sjuksköterskeeleverna över SÖ :s åtgärd. Jag är också medveten om att utbildningsministern är intresserad av betygsfrågorna. Utbildningsministern sade för övrigt förra året enligt ett pressreferat: ”Betygen spelar en ödesdiger och konserverande roll i skolan. Jag tror att man bör avskaffa betygen där de inte har någon uppgift.” Kanske sjuksköterskeeleverna tänkte ungefär likadant. Nu krävde de som bekant ändå inte ett helt avskaffande av betygen utan endast en ersättning av de graderade praktikbetygen med bedömningen Godkänd — Icke godkänd. Jag undrar om det ändå inte i den betygsdebatt som pågår hade varit skäl, herr utbildningsminister, att pröva deras modell till betygsskala.
Herr talman! Det är just det som vi är beredda att göra, men det kommer ett betänkande på området om en månad, och frågan får prövas i det sammanhanget. Jag tror inte att betygsfrågan främjas av aktioner av det slag som nyligen genomfördes av ifrågavarande elevorganisation.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon detaljgranskning av det föreliggande betygssystemet, men nog förefaller det tämligen orimligt att i en sjugradig skala försöka mäta en sjuksköterskeelevs ”förmåga till personlig kontakt med patienten” eller ”förmåga att samarbeta med överordnade och arbetskamrater”, för att ta ett par exempel. Det sägs ändå bl.a. i målsättningen för sjuksköterskeutbildningen att denna syftar till ”att hos eleven utveckla personlig mognad, ansvarsmedvetande, människointresse och kontaktförmåga”. Jag betvivlar starkt att dessa egenskaper kan mätas med en sjugradig betygsskala av enskilda personer utan att det blir en subjektiv påverkan. Jag tycker fortfarande att sjuksköterskeelevernas framställning om ett annat betygssystem borde ha rönt en annan behandling än den fick.

Herr talman! Det hör ju inte så där alldeles till vanligheten att man stiger fram ur sin kammarbänk för att knyta några reflexioner till remitteringen av en proposition. Nu är propositionen nr 23 om ändringar i hyreslagstiftningen, som den heter på omslaget, och förslag till ändring i jordabalken, som den heter inne i texten, inte någon vanlig proposition. Det är omfattande lagändringar som föreslås i propositionen. Den omfattar totalt 250 sidor, och ändringarna i lagtexten finns på s. 3—37, alltså ungefär 35 sidor lagtext. Det är verkligen ett ganska stort komplex, inte minst därför att det utgör ändringar i en lagstiftning som inte är mer än fyra år gammal. Propositionen överensstämmer i stora delar med de förslag som justitiedepartementet utarbetade i några promemorior 1972 och remitterade till experter på hyresområdet, till fastighetsägare, till hyresgäster, till domstolar och till andra experter. Det är bra. De har fått yttra sig över saken. Men propositionen innehåller också nyheter som tydligen tillkommit under det sista beredningsstadiet i departementet. De nyheterna i förhållande till promemoriorna är inte så få, och över dem har ingen yttrat sig. Det tycker jag inte är så bra. Det är inte bara helt perifera saker som det rör sig om. Jag har räknat till sju nyheter i sammanhanget — det kanske finns fler — och av dessa sju är kanske inte alla så betydelsefulla, men låt mig nämna dem. 2. Man utmönstrar bristortsbegreppet. 3. Man inför ett förbud mot indexklausuler. 5. Man inför en viss underrättelseplikt för en hyresvärd. 6. Man har vissa bestämmelser om tidsfrister som man inte hade med tidigare. 7. Man föreslår att ikraftträdandetiden skall flyttas från den 1 juli till den 1 juni. Nu är det, herr talman, egentligen inte heller detta att Kungl. Maj:t förelägger riksdagen förslag till lagändringar vilka inte har remissbehandlats som gör att jag har tagit till orda här, även om jag tycker att mångfalden av ändringar är anmärkningsvärd. Nej, att jag står här beror på att jag vill knyta några reflexioner till att detta, såvitt jag vet, är den första stora lagproposition som föreläggs riksdagen utan att lagrådet har hörts över förslaget. Det har ju förekommit en del obetydlig lagstiftning, där man enligt äldre bestämmelser skulle ha hört lagrådet, men det kan vi bortse ifrån. Den proposition det nu gäller uppfattar jag som en av de största som lagts fram för oss. Jag skall inte ifrågasätta Kungl. Maj:ts rätt att förbigå lagrådet. Den rätten kom till 1970. Den majoritetsbeslutades fram, och man lyssnade inte till den opposition som förekom från de borgerliga partierna, som tyckte att detta med hörande av lagrådet var en problematik som kunde sparas till dess vi hade att ta ställning till grundlagsförslagen i ett större sammanhang. Nej, jag ifrågasätter inte rätten att göra på detta vis, men jag ifrågasätter faktiskt det goda omdömet. Vad som hände 1970 var att Kungl. Maj:t beträffande vissa lagfrågor befriades från skyldigheten att höra lagrådet, men man bibehölls vid rättigheten att göra det. Motivet för att man luckrade upp skyldigheten på det sättet var väl i och för sig i dåläget om inte precis acceptabelt så åtminstone förståeligt. Det var trängsel av ärenden hos lagrådet, och det kunde med visst fog sägas att situationen under en övergångstid återverkade också på högsta domstolens arbete. Jag skall inte fördjupa mig i detta; det hör till den diskussion som har varit. Men ur riksdagsdebatten från 1970 skall jag ändå plocka fram en liten del ur ett enda anförande.

Det är möjligt att man i justitiedepartementet inte tycker att lagar som reglerar rätten att hyra bostad och förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst är särskilt betydelsefulla och att man av den anledningen har ansett sig kunna förbigå lagrådet — det undandrar sig mitt bedömande. Jag tillåter mig emellertid ha en annan uppfattning. Bestämmelserna om rätten till den förhyrda bostaden är verkligen någonting som för de enskilda medborgarna är av den allra största betydelse. Det är en lagstiftning som oerhört många människor har så att säga direkt inpå kroppen, som de ständigt upplever och som de är tvungna att sätta sig in i, och det är faktiskt inte så alldeles lätt. Redan nu kan man väl säga att lagstiftningen på vissa punkter är litet ”lurvig” och litet svårtillgänglig för lekmannen. En hastig genomläsning av det förslag som vi nu har fått ger vid handen att det nog inte blir särskilt mycket enklare. Jag anser att en lagrådsgranskning hade varit på sin plats — alltid skulle väl någon till synes obegriplig paragraf ha kunnat få en bättre formulering. Men även vi här i riksdagen som skall behandla propositionen hade varit betjänta av en lagrådsgranskning. Den skulle i första hand ha gett oss garantier för att vi inte släpper ifrån oss en lagtekniskt otillfredsställande produkt. Vi skulle också ha haft den tryggheten att propositionen med oväld granskats med utgångspunkt i litet större juridiska sammanhang än vad som kan förekomma i lagutskottet under några hektiska sammanträdesdagar. Herr talman! Jag beklagar alltså att Kungl. Maj:t har undandragit riksdagen lagrådets stöd i denna betydelsefulla fråga.

Skall inte behandlingen av dessa lagförslag förvandlas till en ren parodi, krävs det att de är väl förberedda, och det tycker jag inte att det här förslaget om ändringar i hyreslagen är. Hade jag kunnat ställa ett yrkande om att propositionen inte skulle remitteras till utskottet utan lämnas tillbaka till justitiedepartementet för att departementet skulle inhämta ytterligare yttranden över den, skulle jag ha gjort det. Nu får jag nöja mig med att hoppas att propositionen blir så behandlad i utskottet att man där sörjer för att skaffa fram de kompletteringar som man tycker kan behövas. Något yrkande skall jag väl ändå ställa, när jag nu har tagit till orda. Jag hemställer därför att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m. måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter torsdagen den 22 mars.

Herr talman! Jag reagerar på likartat sätt som herr Lidgard inför den här propositionen. Som redan erinrats om var regeringen före 1970—1971 års grundlagsändring skyldig att inhämta lagrådets yttrande rörande förslag till vad som kallas allmän civiloch kriminallag. Nu gäller alltså däremot att det ankommer på regeringen att bestämma vilka lagförslag som skall föreläggas lagrådet för granskning. Anledningen till den ändrade regleringen av lagrådsgranskningen var, som också redan erinrats om, den pressade arbetssituationen hos lagrådet och angelägenheten av att granskningen inte skulle verka bromsande på reformtakten. De skälen får i och för sig anses respektabla men måste noga vägas mot den stora vikten och värdet från rättssäkerhetssynpunkt av att lagförslag ytterligt noggrant penetreras från juridiska och formella synpunkter, inte bara inom regeringens kansli utan även i ett juridiskt högt kvalificerat organ som lagrådet. — Det har också herr Lidgard understrukit. Departementschefen uttalade i samband med grundlagsändringen att den då införda fakultativa lagrådsgranskningen inte skulle leda till några stora skillnader i fråga om urvalet av lagförslag som skulle komma att remitteras till lagrådet. Dit skulle sålunda även i fortsättningen remitteras i varje fall komplicerade lagförslag på civil-, straffoch processrättens område, särskilt om t.ex. ett kommittéförslag efter remissbehandling blivit mera väsentligt omarbetat, då det framläggs som regeringsförslag. Det finns också, och det är jag angelägen att tillägga i detta sammanhang, ett uttalande av departementschefen om att lagrådsgranskningen borde undvikas om en angelägen reform genom en lagrådsremiss skulle försenas. Konstitutionsutskottet anslöt sig i allt väsentligt till vad departementschefen hade anfört. En reservation från icke-socialistiskt håll med yrkande om avslag på propositionen avslogs. Här föreligger nu en proposition, som är byggd på visst enkätmaterial och ett par remissbehandlade promemorior, vilkas förslag såvitt kan bedömas vid det första påseendet i en del viktiga avseenden har ett annat innehåll än propositionen. Propositionen har tillkommit, såsom redan konstaterats, utan föregående lagrådsremiss. Bortsett från arten av grundmaterial rör sig propositionen om viktiga ändringar i hyreslagstiftningen, alltså en lagstiftning som på det allra närmaste berör betydande folkgrupper. Jag kan tänka mig en del argument från justitiedepartementets sida, som kommit departementet att bedöma denna lagstiftning som så angelägen att man inte ansett sig genom en lagrådsremiss böra fördröja dess framläggande för riksdagen i form av en proposition. Annars var ju denna proposition aviserad till den 1 april enligt de papper som vi har fått om planeringen av propositionsavlämnandet. Å andra sidan skulle, herr talman, en lagrådsgranskning i detta liksom i många andra fall säkerligen kunna underlätta och rent av påskynda riksdagsbehandlingen — ett enligt min mening starkt argument för lagrådsremiss. Min liksom herr Lidgards bedömning är alltså att en lagrådsgranskning bort ske och att en sådan så långt ifrån att fördröja lagstiftningsarbetet — något som det i detta speciella fall på grund av lagstiftningens sociala karaktär får anses särskilt önskvärt att undvika — troligen skulle kunnat påskynda arbetet med lagen i utskott och kammare. Jag har, herr talman, med detta uttalande på det partis vägnar som jag företräder i riksdagen önskat markera denna bestämda uppfattning.

Herr talman! Eftersom herrar Lidgard och Wiklund i Stockholm har tagit upp frågan om beredningen av den proposition som nu skall remitteras till utskott och kritiserat att vi inte inhämtat lagrådets utlåtande, är det kanske på sin plats att jag redogör för våra överväganden i saken. Jag vill först, som en bakgrund till våra överväganden, erinra något om den grundlagsändring som genomfördes 1970—1971 och som förvandlade den obligatoriska lagrådsgranskningen när det gäller civiloch kriminallag till en fakultativ granskning. Det det fanns både praktiska och principiella skäl för att göra den förändringen. Ett praktiskt skäl var alldeles uppenbart: man hade hamnat i ett läge där det inte var tillräckligt med två avdelningar av lagrådet för att i lämpligt tempo behandla alla lagförslag som man önskade få granskade och som obligatoriskt skulle granskas enligt då gällande grundlag. En tid var man tvungen att arbeta med tre avdelningar, och det innebar att man tog en stor andel av högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter i anspråk för laggranskningsuppgifter till men för de båda högsta domstolarnas ordinarie arbete. Detta ansågs allmänt olämpligt. För att komma ifrån det införde man möjligheten för regeringen att välja vilka ärenden som det var särskilt angeläget att sända till lagrådet och avgöra i vilka fall detta kunde undvaras. Vi sade oss att detta inte kommer att leda till några stora skillnader i vad gäller principerna för urvalet av ärenden. Det är komplicerade förslag på civiloch kriminallagstiftningens områden som i hög grad kommer att stå i centrum för lagrådets arbete även i framtiden. Men det sades i propositionen, och det gav konstitutionsutskottet sin anslutning till, att den fakultativa granskningen vilade på tanken att det ändå är regeringen som har ansvar inför riksdagen — och enbart inför riksdagen — för att ärendena är lämpligt beredda av regeringen. Den fakultativa granskningen innebär alltså att regeringen skall göra en fullständigt fri lämplighetsprövning. Ett skäl som kunde göra att en lag, som vi tidigare normalt skulle ha remitterat till lagrådet, enligt det nya systemet inte sändes dit var att det kunde bli trängsel i lagrådet även framgent. Man var helt på det klara med att tre lagrådsavdelningar skall det inte vara någon mera gång. För att undvika att tillsätta tre lagrådsavdelningar och ändå inte behöva slå av på reformtakten kunde man vara tvungen att ta angelägna reformer direkt till riksdagen utan denna föregående granskning i lagrådet. Det sades uttryckligen i propositionen, och till det gav konstitutionsutskottet sin anslutning. Detta som en bakgrund. När det gäller vår bedömning i det här speciella fallet vill jag påminna om att vi i dag har två avdelningar av lagrådet. Det normala skall egentligen vara en enda lagrådsavdelning, men vi är tvungna att arbeta med två. De har en rad svåra lagförslag på sitt arbetsprogram. I den ena avdelningen behandlas ändringar i giftermålsbalken, bostadssaneringslagstiftningen och anläggningslagen. I den andra behandlas sjölagstiftningen och lagen om förenklat rättegångsförfarande, och dit kommer snart konsumentköpslagen och firmalagstiftningen. Redan med dessa ärenden — och oberoende av dessa hyresärenden — var alltså lagrådets tid i båda avdelningarna fullbokad t.o.m. april månad — för den ena avdelningen dessutom en bra bit in i maj. Det var alldeles uppenbart att vi var tvungna att antingen vänta med något av de andra ärendena eller också förelägga riksdagen hyrespropositionen utan föregående lagrådsgranskning. Vi fann när vi vägde det ena mot det andra att lagrådets granskning av giftermålsbalken var minst lika angelägen som en granskning av hyreslagstiftningen. När det gäller en del andra projekt var det ju ett uppenbart tekniskt behov och, om herrar Wiklund och Lidgard så vill, ett rättssäkerhetsbehov att få den lagtekniska granskning som lagrådets ledamöter kan bestå. Det föreligger alltså precis de skäl som förutsattes vid grundlagsändringens tillkomst. Här är ett fall då en för hyresgästerna angelägen reform skulle fördröjas ett halvår eller mer, kanske ett år, om vi inte underlät lagrådsgranskningen. Vi sade oss att då får vi ta den olägenheten och gå direkt till riksdagen. Det påstås här att vi med detta skulle ha inlett en ny praxis, att detta är ett unikt förfaringssätt. Det är inte fallet.

Det är viktigare att arbetstagarna får sitt anställningsskydd tidigt. När vi tog hyresregleringslagstiftningen gick vi direkt till riksdagen. Den lagstiftningen är sannerligen i och för sig lika betydelsefull för hyresgästerna som de förändringar vi nu kommer med i år. För mig är detta inte något annat än en bekräftelse på att den bedömning som riksdagen gjorde 1970—1971 är riktig, nämligen att det finns ingen annan metod att lösa det här problemet med lagrådets arbetsbelastning och önskemålen om en lämplig reformtakt än att göra lagrådsgranskningen fakultativ, och vi har icke handlagt detta ärende på något principiellt nytt sätt.

Jag tror säkert att både finansministern och alla andra uppfattade att mitt anförande inte var något angrepp på penninglotteriet utan att det gällde sättet att marknadsföra penninglotteriet. Inkomsterna går förvisso i stor utsträckning till önskvärda ändamål. Men hur man kan undgå att sätta denna annonsering i samband med vårt skattesystem är för mig en gåta.

Nu lockar man med att människor kan slippa undan beskattning. Det anmärkningsvärda är att inte de statliga organen, ja inte ens finansministern, tycker att det i stället är angeläget att betona för människor att de skall betala skatt på sin inkomst, och att det är motiverat att göra det även på en lotterivinst. Det förvånar mig att finansministern inte har någon känsla för att människor som inte vinner på lotterier, som helt enkelt inte har råd att köpa lotter för 100 kronor, utan som arbetar med ekonomiska problem av en helt annan storleksordning än den halva miljon kronor som det här talas om, kan uppfatta det som litet märkligt, att inte finansministern ställer sig på deras sida. När det talas om att det skall löna sig att öka sin inkomst genom arbete är finansministern skäligen ointresserad, men när det däremot gäller att man skall kunna vinna en halv miljon på ett sätt som uppfattas som skattefritt, tycker han att det är helt i sin ordning. Finansministern borde inte vara så oförstående inför denna reaktion som han är.

Herr talman! Jag tycker att herr Romanus krånglar till det för sig på ett alldeles orimligt sätt. Alla är vi väl medvetna om att folk inte tycker om att betala skatt men att det är nödvändigt att de gör det, om vi över huvud taget skall kunna styra vårt land som kammaren anser att det skall styras. Jag lägger mig inte i reklamoch försäljningsformerna för de olika lotterierna — det må gälla penninglotteriet eller det speciellt kulturbetonade lotteri där en lottsedel kostar 100 kronor. Visst kan det vara synd om folk som satsar 100 kronor och sedan inte vinner, men människan är ju sådan till sin natur att hon frivilligt satsar dessa 100 kronor för en chans, som någon enstaka gång kan resultera i vinst men som i allmänhet inte gör det. Hoppet är ju det sista en människa ger upp, och man fortsätter följaktligen att köpa lotterna i förhoppningen att det skall ge ett resultat. Detta har ingenting med skattepolitiken att göra — det är helt andra värderingar som är drivkraften till att människorna inhandlar lotter.
Herr talman! Nu säger herr finansministern att han inte lägger sig i dessa annonser, men i det svar jag har fått på min fråga säger herr Sträng att han anser att det är helt i sin ordning att man annonserar på detta sätt. Det är det som jag har angripit. Vi får väl hålla oss till det svar finansministern givit på min fråga. Vidare tycker finansministern synd om de människor som satsar 100 kronor och inte får någon vinst i lotteriet. Jag måste säga att jag inte delar denna inställning. Var och en borde veta att man kan förlora när man satsar pengar i ett lotteri. De som jag tycker synd om i detta sammanhang, och som säkerligen inte är förtjusta över finansministerns svar, är de som inte har råd att satsa 100-tals kronor på lotterier, utan som genom en vanlig arbetsinsats försöker öka sin inkomst. De får minsann betala skatt. De tänker att de måste betala skatt på sin inkomstökning, så att de kanske bara får ett par tior kvar av en intjänad 100-lapp, medan de som vinner på lotteri skall få göra det skattefritt. Så uppfattar man den reklam som detta statliga organ bedriver. Det duger inte att säga att de här sakerna inte har med varandra att göra, ty för vanliga människor är inte staten en massa olika av varandra helt oberoende delar, som handlar var och en för sig. När industriministern har sagt att den statliga företagsamheten skall vara ett föredöme, så tror människorna att regeringen också tar ansvar för den statliga företagsamheten.

Herr talman! Herr Nygren har frågat om regeringen överväger några ytterligare åtgärder för att avhjälpa den mycket stora byggarbetslösheten i Umeåområdet. Utvecklingen inom byggnadssektorn i Umeåområdet liksom på många andra håll kännetecknades under större delen av 1960-talet av kraftig expansion, vilket bl.a. förde med sig en betydande tillströmning av arbetskraft till byggnadsarbetarkåren. När byggandets omfattning nu minskar blir sysselsättningsproblemen särskilt framträdande. Jag är medveten om Umeåområdets problem härvidlag. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna mot byggarbetslösheten har stor omfattning i Umeåområdet och i hela Västerbottens län. Utlokaliseringen av statlig verksamhet torde på litet längre sikt även innebära ökad byggsysselsättning. Vissa andra större byggnadsprojekt planeras också komma i gång i länet. Regeringen har vidtagit särskilda åtgärder för att minska de negativa verkningarna för den enskilde av ett minskat byggande. Ytterligare åtgärder bl.a. enligt byggarbetsgruppens förslag kommer att aktualiseras inom kort. Dessa åtgärder bör gynnsamt påverka sysselsättningen även inom Umeåområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Låt mig bara helt kort få beskriva byggarbetarnas sysselsättningssituation i Umeåområdet för närvarande. För en vecka sedan hade avdelning 37 av Byggnads 696 arbetslösa medlemmar. Det var en ökning med 50 jämfört med en räkning en vecka tidigare. Därmed var drygt var fjärde — eller 26,8 procent — av avdelningens yrkesverksamma medlemmar utan arbete. Detta kan jämföras med var tionde i Byggnadsarbetareförbundet som helhet. Om ingenting nu oförutsett kan göras räknar man med att om någon månad var tredje byggarbetare i Umeåområdet skall vara arbetslös. Mellan 30 och 35 kommer att utförsäkras under mars och april månader. Utförsäkringen kommer att fortsätta under hela våren. Varsel om friställningar den närmaste tiden har utfärdats för ytterligare 80 man. På ett år har byggarbetslösheten i Umeåområdet mer än fördubblats. Detta har sin orsak i dels den stagnation som kommit att vidlåda universitetet, dels den kraftiga nedskärningen av bostadsbyggandet — det senare till stor del en följd av det förra. Vad som är aktuellt och som skulle lindra situationen vore om regeringen kunde gå in och ge klartecken för det planerade lärarhögskolebygget i Umeå och forcera färdigställandet av lokalerna för skogshögskolan, som inom kort skall flytta till Umeå. Ett förslag om SCA :s planerade kraftlinerbruk i Obbola, ett par mil utanför Umeå, lär i dagarna komma till regeringen för behandling. Jag hoppas att prövningen kan göras med stor skyndsamhet. Det är ett projekt som beräknas ge 500 jobb under uppbyggnadstiden. Likaså har frågan om en flyttning av Bredskärs lotsplats aktualiserats som ett tänkbart projekt. Byggnadsarbetarna i Umeåområdet är medvetna om att yrkeskåren på sikt måste bantas ned kraftigt. De är också beredda att ta annat jobb, men i dag finns varken industrijobb eller ytterligare beredskapsarbeten att få. Stor oro råder också för pågående beredskapsarbeten i avveckling. Jag vill passa på tillfället att fråga inrikesministern om regeringen räknar med att förlänga stoppdatum för årets beredskapsarbeten till någon tid efter den 1 juni.

Herr talman! Om herr Andersson i Örebro hade haft tillfälle att lyssna på det meningsutbyte som förekom mellan fru Jonäng och industriministern, hade kanske frågan varit överflödig. Att en branschorganisation eller kanske i synnerhet ett enskilt företag känner sig bli utsatt för konkurrens genom att en ny industri kommer till är inte så ovanligt.

Men om herr Andersson hade sett på statistiken när det gäller försäljning av skidor, skulle han ha märkt att vi har haft en väldigt gynnsam utveckling här i Sverige. År 1969 exporterade vi 56 ton skidor, men 1972 var vi uppe i en export på 277 ton.

Det förhållandet att någon protesterar mycket högljutt får inte göra att vi avstår från att ge stöd åt en företagare, som har dokumenterat sin förmåga att sälja sina produkter, Vi har verkligen inte anledning att avvisa honom därför att andra kanske inte har lyckats så bra i sina försäljningsansträngningar.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om enligt min mening några slutsatser bör dras av att falska eller fabricerade anklagelser och domar i hemlandet kan läggas till grund för negativ behandling av ärenden rörande utlänningar som kommit in i Sverige. Prövning av fråga om tillstånd för utlänning att komma till Sverige och att bosätta sig här sker i första hand från sådana allmänna synpunkter som rådande arbetsmarknads-, försörjningsoch bostadsförhållanden. Endast i vissa fall, framför allt när utlänningen påstår sig vara politisk flykting, blir det aktuellt att närmare bedöma utlänningens förhållanden i hemlandet före ankomsten hit. Härvid beaktas samtliga omständigheter som sökanden åberopar eller som kommer fram vid utredningar eller på annat sätt tillförs ärendet. Framgår det vid bedömning av utredningsmaterialet att någon eller några uppgifter är felaktiga, skall dessa självfallet inte påverka ärendets avgörande.
Herr talman! Jag får tacka för det kanske en aning undvikande svaret. I upprepade fall har personer hemmahörande i Förenta staterna av svenska myndigheter vägrats stanna i Sverige. Bland grunderna för sådana beslut har anförts att vederbörande varit dömd av domstol i hemlandet. Man har vägrat godta uppgift att vederbörande riskerar politisk förföljelse. Rättsskandalerna har de senaste åren duggat mycket tätt i Förenta staterna. Polis har iscensatt väpnade överfall på radikala afroamerikanska organisationer. Groteska anklagelser rörande långsökta, påstådda brott har framförts, t.ex. av typen ”stämpling till uppvigling” eller ”uppvigling till brottslig anarki”, Personer har anklagats för dåd som begåtts med vapen, som de en gång haft i sin ägo men sedan länge inte haft beröring med. Ett nu aktuellt fall har dömts på vittnesmål som uteslutande härrör från två köpta polisspioner. Den amerikanska polisens metod att använda yrkesmässiga provokatörer som skickas in speciellt i afroamerikanska organisationer är ökänd. I samma fall har dom fällts över en afroamerikan av en uteslutande av vita bestående jury. Fabricerade anklagelser, provokatörsvittnesmål, korruption och politiskt styrda domar är vanliga. I ett tidigare aktuellt fall avgjordes ett mål på uttryckliga hänsynstaganden till det klart politiska motivet att från amerikanska regeringens sida gå Nationalistkinas intressen till mötes. Denna dom spelade en avgörande roll för utvisningen av den dömde från Sverige. Nyligen har utlänningsnämnden fattat ett förpassningsbeslut rörande en person som klart och uppenbart visats vara dömd på förhyrda polisspioners och provokatörers vittnesmål. Ingen av de nu nämnda personerna har av svenska myndigheter godtagits som politiskt förföljd. Jag frågar: Varför godtar man dessa skandalösa rättegångar och domar som belastande för offren? Varför använder man dem bland skälen att avvisa förföljda människor från Sverige? Varför vägrar man att se den uppenbara sanningen, att amerikanska myndigheter inför den alltmer akuta samhällskonflikten på det sociala och rasmässiga området systematiskt begår grova övergrepp och förföljelser mot politiskt aktiva oppositionella, särskilt då afroamerikaner?
Herr talman! Jag tycker att herr Svensson i Malmö drar en felaktig slutsats, därför att även om det i en personakt eller i det material som man i övrigt har att bedöma kan finnas vissa uppgifter, så betyder det självfallet inte att man tar speciell hänsyn till dem. Herr Svensson går således litet för långt i sin argumentering. Jag har inte möjligheter att gå in på en diskussion i ett enskilt ärende, särskilt som detta såvitt jag förstår är föremål för behandling i det verk som har att handlägga frågan.
Herr talman! Nu försöker väl inrikesministern komma ifrån det hela litet enkelt. Det förhöll sig faktiskt så, att i ett av de av mig refererade fallen anfördes just domen som ett av de uttryckliga skälen till avvisningsbeslutet i ett offentligt uttalande av statsministern. Låt mig sedan ta ett par andra exempel. Det finns två aktuella fall, båda i Gävle. Det ena fallet gäller — jag säger detta särskilt som inrikesministern här nämnt att bostadsoch yrkesförhållanden spelar en roll vid avgörandet av sådana här ärenden — en spansk medborgare som är utlärd bilmekaniker och har arbete här i Sverige. Det andra fallet gäller en polsk medborgare som inte har arbete. Den polske medborgaren lär skola få stanna, medan däremot den spanske medborgaren, trots den gynnsamma sociala prognos som föreligger i hans fall, inte får stanna. Varför är det så enkelt för varje avhoppad sångare eller artist eller ishockeyspelare från en viss grupp av länder att få blotta sitt avhopp betraktat som ett bevis på politiskt flyktingskap, medan bevisligen politiskt förföljda människor från Förenta staterna har så ytterligt svårt att kunna göra sin asylrätt gällande här i Sverige? Det är ju en skillnad i praxis som inte undgår någon människa som har studerat ett visst antal statistiskt redovisade fall av den här typen.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö är tydligen inte riktigt underrättad, för det förhåller sig inte så som han gör gällande, att man utan vidare låter en person som kommer från låt mig säga en öststat stanna här i landet. Men jag tror inte att det finns anledning och möjligheter att inom en enkel frågas ram gå in på de problem som herr Svensson tar upp. Hela asylbegreppet och bedömningarna här har ju varit föremål för en utredning, och vi får anledning att återkomma till det längre fram.
Herr talman! Ja, vi får säkerligen anledning att återkomma till den här saken, eventuellt inom ramen för en interpellation. Men låt mig bara ställa en sista fråga: Kan inrikesministern ge mig ett enda exempel på att en person, som har kommit från Förenta staterna och sagt sig där vara politiskt förföljd eller yttrat rädsla för politisk förföljelse, verkligen har fått politisk asyl i Sverige?

Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder mot AMS:s industriella beredskapsarbetsplatser som i sin ofta alltför låga anbudsgivning tenderar att konkurrera ut enskild företagsamhet. Låt mig först erinra om att syftet med de industriella beredskapsarbetena är att ge meningsfull sysselsättning åt sådan arbetskraft som av olika skäl inte kan beredas anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att samhället skall kunna lösa individuella sysselsättningsproblem på detta sätt är att de produkter som framställs kan finna avsättning. En grundläggande princip är härvid att marknadsföringen skall ske på samma villkor som gäller för företag på den öppna arbetsmarknaden. I egenskap av tillsynsmyndighet har arbetsmarknadsstyrelsen föreskrivit att man vid industriella beredskapsarbeten — liksom i skyddade verkstäder — skall kalkylera och prissätta sina produkter efter den öppna marknadens betingelser. Syftet med frågan synes härigenom vara tillgodosett.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret på den fråga jag ställt. Anledningen till att jag tagit upp detta ärende är att antalet industriella beredskapsarbetsplatser i AMS:s regi förra året ökade med 25 procent eller från 43 till 57. Enligt uppgifter från AMS den 15 januari i år sysselsatte man vid de arbetsplatserna inte mindre än 1 756 personer. Dessa verkstäder är spridda över hela landet och tillverkar typiska småföretagarprodukter, t.ex. vissa typer av möbler, konfektion, plåtoch träskåp, jalusidörrar och mycket annat. Några företag är större och har upp till 130 anställda. I Mölndal monteras exempelvis bildelar av 50 personer, i Kramfors ägnar sig 80 personer åt bl.a. plåtarbeten, och i Norrköping är 130 personer sysselsatta med produktion av gasolpannor samt plåtoch stålarbeten. Eftersom prissättningen vid anbudsgivningen är teoretisk och verk städerna inte har krav på lönsamhet konkurrerar de ut åtskilliga småföretag, så att dessa förlorar arbeten. Därmed utgör de ett direkt hot mot vissa delar av den enskilda företagsamheten. Jag skall här ta ett par exempel. Ett konfektionsbolag i Västergötland med 22 anställda gav under hösten 1942 på begäran av ett företag med namnet Martinette ett sömnadserbjudande i vilket man erbjöd sig att sy byxor för 12:50 kronor per plagg. En AMS-verkstad i samma stad tog arbetet för 8:75 kronor. Det privata företaget har en arbetskostnad som ligger vid 6:25 kronor per plagg, och täckningen av alla andra kostnader uppgår likaså till 6:25 kronor, vilket alltså tillsammans blir 12:50 kronor. Mot detta skall man då ställa åtagandet från AMS-verkstaden på 8:75 kronor. I Vansbro ligger ett annat företag, som bl.a. tillverkar trähyllor. Uppköparen i Stockholm vänder sig numera till två AMS-verkstäder, i Älvdalen och i Venjan, vilkas priser är mer attraktiva. Vansbroföretaget har likaså levererat hyllor till KF, men även där har man kommit i ett bekymmersamt läge eftersom ett annat företag, denna gång i Norrköping, har åtagit sig tillverkning för ett pris som ligger långt under Norrlandsföretagets självkostnadspris. Det är mot denna bakgrund som jag har väldigt svårt att förstå statsrådets svar, när han säger: ”En grundläggande princip är härvid att marknadsföringen skall ske på samma villkor som gäller företag på den öppna arbetsmarknaden. De få exempel som jag här givit pekar ju i en helt annan riktning. Jag skulle vara intresserad av att höra hur statsrådet ser på här angivna praktiska exempel, som i alla fall är de viktigaste.
Herr talman! Man kan alldeles säkert plocka fram enstaka exempel, som ger intryck av att det föreligger en sådan situation som herr Hovhammar talar om, men jag vill försäkra att det inte förhåller sig så i verkligheten. Inom arbetsmarknadsstyrelsen har man gjort en undersökning — jag skall dock erkänna att den är begränsad till metallsektorn — som gäller förhållandena under 1972. Den undersökningen visar att man i industrisektionen i AMS då fick 16 procent av de ingivna offerterna antagna. Övriga 84 procent gick alltså till andra företag, som tydligen hade offererat sina produkter billigare än vad som var möjligt för AMS att göra. Detta visar att det inte är på det sättet som herr Hovhammar säger. I vissa lägen kan en industri lämna en mycket låg offert, därför att man har intresse av att uppehålla syselsättningen under en viss period. Därför fungerar inte konkurrensen i vårt samhälle på det sättet att man alltid kan räkna med att de som lämnar anbud har likvärdiga kostnader. De olika företagens förutsättningar, situation och bedömning är så olika. Det finns ingenting som säger att det förhåller sig så som herr Hovhammar säger. Däremot vågar jag påstå att när det gäller att sysselsätta de handikappade och dem som i övrigt är utslagna, så förekommer ingen konkurrens — det får samhället lov att svara för. Därför tycker jag inte, herr Hovhammar, att man skall vara så snar att gå ut, om man finner enstaka exempel på att ett anbud från en skyddad verkstad eller från ett industriellt beredskapsarbete är lägre än ett privat företags. Mot bakgrund av de siffror jag här har redovisat och de allmänna anvisningar som ligger till grund för verksamheten tror jag inte att herr Hovhammar behöver hysa så stora farhågor för att denna verksamhet kommer att rubba förutsättningarna för det svenska näringslivet i övrigt.
Herr talman! Jag anförde bara några exempel; jag skulle kunna rada upp åtskilliga fler. Vi har fått rapporter från många småföretagare runt om i landet som har just dessa problem. Man kan inte säga att det bara är några enstaka fall. Tyvärr är det inte på det sättet. Det är väl också så att en AMS-verkstad många gånger tar ett jobb till varje pris, om jag så får säga, därför att den är beroende av att ha sina anställda sysselsatta. Så kan också ske i ett enskilt företag, men där måste man också anlägga ekonomiska och marknadsmässiga synpunkter. Inom många olika branscher blir det därför många gånger så att en verkstad med denna uppläggning tar arbeten till betydligt lägre priser, till priser som understiger vad kostnaderna bör vara, vilket jag också har visat. I slutet av svaret sade statsrådet att de industriella beredskapsarbetena liksom de skyddade verkstäderna skall kalkylera och prissätta sina produkter efter den öppna marknadens betingelser. Kunde vi få en sådan försäkran generellt, så skulle det vara tillfredsställande — men jag tror knappast att herr Holmqvist kan ge ett sådant besked. Då skulle jag kunna säga till dessa småföretagare att statsrådet nu här i riksdagen lovat att prissättningen på produkterna från AMS-verkstäderna skall ske efter den öppna marknadens betingelser. Kan jag få ett sådant svar är jag naturligtvis mycket tacksam och nöjd.
Av mitt svar framgår vilka principer som gäller för närvarande, och någon ändring på den punkten är inte ifrågasatt. Man skall alltså eftersträva en prissättning som är realistisk och som står i överensstämmelse med sunda grunder. Men det är inte så att det finns några absoluta grunder för hur en offert skall lämnas i varje särskilt fall. Jag kan också erkänna att denna fråga är föremål för uppmärksamhet, inte bara från enskilda företag; det är ju en rätt stor sektor det rör sig om av skyddad verksamhet. AMS, Landstingsförbundet, kriminalvårdsstyrelsen och socialstyrelsen undersöker för närvarande möjligheterna att anta ett för alla samhällsverkstäder gemensamt kalkylsystem, som då i huvudsak skulle baseras på Mekanförbundets anvisningar. Det sker alltså en fortsatt strävan för att få ett så gott underlag som möjligt. Men herr Hovhammar överdriver om han menar att det finns några exakta normer att gå efter när det gäller principerna för prissättning. Det är nämligen så mycket som spelar in i det enskilda fallet.
Herr talman! Det sistnämnda är riktigt. Jag har själv som fabrikant erfarenhet av hur det kan variera i många olika fall, men enbart det förhållandet att AMS och andra myndigheter nu har för avsikt att göra upp ett gemensamt kalkylsystem vittnar såvitt jag kan förstå om att det har brustit på en hel del håll. Kunde detta gemensamma kalkylsystem komma till stånd och följas upp ordentligt, tror jag att mycket därmed skulle vara vunnet. Däri ser jag ett positivt besked i herr statsrådets svar, och det ber jag att få tacka för.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig om jag bestämt kan ge utfästelser om att den föreslagna lagstiftningen mot terrorister inte kommer att rikta sig mot de grekiska motståndsoch exilorganisationerna eller deras understödjare eller sympatisörer, när greker kommer hit eller vistas här i landet. Genom propositionen 37 år 1973 har regeringen lagt fram förslag till en lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund. Lagen är avsedd att tillämpas uteslutande på sådana grupper och organisationer som genom sin verksamhet i det förflutna visat att de systematiskt använder våld för politiska syften även mot oskyldiga i ffrämmande land och därför kan befaras göra det också i Sverige. Detta sägs uttryckligen i propositionen. Det är alltså fullkomligt uteslutet att lagen, om den antas av riksdagen, skulle komma att tillämpas på sådana organisationer eller grupper som fru Eriksson i Stockholm åsyftar med sin fråga. Ingen av dem har använt eller kan väntas komma att använda våld som kampmedel i vårt land.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är själv övertygad om att det är som statsrådet säger. För oss som bor i Sverige är det självklart att telefonavlyssning som regel inte förekommer, och vi vet att sådan avlyssning bara används i mycket strängt definierade fall, där brottslighet av allvarlig art misstänks. Får vi anonyma brev med hotelser, tar vi det inte heller så allvarligt — åtminstone har jag aldrig anmält den otaliga mängd brev som jag har fått av den sorten. Och om vi går till polisen, tror vi att polisen uppträder korrekt och tar sig an frågan. Men hur förhåller det sig med en invandrare som har rymt från sitt land, där han blivit hotad till livet, och som har kvar anhöriga där som han hyser ständig oro för? Endast den som har levat tillsammans med invandrare vet hur de reagerar. De har inte samma grundmurade förtroende för myndigheter som vi, utan de tror att telefonavlyssning redan förekommer här. Om de då får veta att telefonavlyssningen skall öka i omfattning, och öka särskilt mot invandrare, är det mycket svårt att få dem att känna sig lugna. Varje knäpp i telefonen uppfattas som om de vore avlyssnade. Därtill kommer att de uppfattar sitt eget lands ambassad här i landet som en del av det svenska etablissemanget, och de menar: Är det nu så, att myndigheter i Sverige får lov att ha telefonavlyssning, är det väl en favör som även de har som företräder ett land som har kört ut oss. Detta resonemang verkar kanske konstigt för oss, men det är faktiskt så det känns för invandrarna. Om invandrare utsätts för en hotelse — jag har varit med om detta många gånger — går de inte gärna till polisen, eftersom de inte tror att polisen kommer att ingripa. Det finns hos dem en djup misstro, som bottnar i deras tidigare erfarenheter och som är mycket svår att rå på, även när de tycker att Sverige är det bästa landet i världen. Den föreslagna lagstiftningen lugnar naturligtvis de jugoslaver som fruktar kroater. De har sin ambassad här, de tillhör samma sida som den och fattar därför denna lagstiftning som ett stöd. Men jag kan försäkra att grekerna, som jag nu särskilt tänker på, inte känner det förtroendet för sin ambassad och för denna lagstiftning. Den försäkran som vi har fått i dag måste därför på ett alldeles speciellt sätt gå ut till invandrarna. Det räcker inte bara att avge en svensk deklaration här, utan det måste också göras stora ansträngningar för att få dem att tro på den. Vi får inte förskingra det förtroende som vi har fått från dem!
Herr talman! Jag kan hålla med fru Eriksson i Stockholm om att det är utomordentligt angeläget att få ut en vederhäftig information. Det är mycket lämpligt att begagna detta tillfälle för att på en punkt slå fast vad lagen verkligen innebär. Vi kommer att använda alla tillgängliga möjligheter att få ut informationen bland invandrarna. Invandrarverket i förening med fackföreningsrörelsen är i färd med att på ett flertal olika språk utarbeta en information, som skall, hoppas vi, nå alla invandrare, Under den tid detta lagförslag varit föremål för debatt har regeringen utnyttjat alla möjligheter att få ut en vederhäftig information. Det är riktigt som fru Eriksson säger att det bland de grupper av utlänningar som bor och arbetar i vårt land finns en del med sådana erfarenheter hemifrån och med så liten bekantskap med vår svenska demokrati att de är mycket lätta att skrämma upp. En del av dem som ivrigast och hårdast bekämpat detta lagförslag har varit mycket litet nogräknade med sina argument och metoder och har inte heller dragit sig för att såsom en kampmetod mot detta lagförslag använda möjligheterna att skrämma upp invandrarna, Det får vi försöka komma till rätta med. Min förhoppning är att vi, när riksdagen sagt sitt och lagen är antagen, verkligen skall ha en information som når ut till alla behövande.
Herr talman! Det sista är jag tacksam för. Statsrådet sade att informationen går ut på olika språk. Använd då ett litet vardagligare språk, inte alltför juridiska och tillkrånglade vändningar utan rakt på sak, så att människorna verkligen förstår informationen.

Herr talman!

Förberedelser för konferensen har bedrivits inom flera av IMCO:s kommittéer med underkommittén för frågor om havens förorenande som samordnande organ. En förberedande teknisk konferens, som nyligen har avslutats, har utformat ett förslag till nya konventionsregler. Förslaget skall sändas ut till regeringarna, och det kommer tillsammans med regeringarnas kommentarer att läggas till grund för arbetet vid höstens diplomatiska konferens. Att döma av det förberedelsearbete som hittills har redovisats av IMCO:s olika organ finns det en ambition hos de stater som deltar i arbetet att söka få till stånd effektiva regler om förbud mot utsläpp från fartyg, inte bara av olja utan även av andra giftiga eller eljest skadliga ämnen som kan leda till förorening. När det gäller oljan är målet att få till stånd ett totalförbud mot utsläpp som kan medföra skador på den marina miljön. Inom särskilt känsliga vattenområden kan tänkas att även sådana obetydliga oljeutsläpp, som skulle vara oskadliga i annat vatten, kan medföra skada. För särskilt ömtåliga områden, t.ex. Östersjön, föreslås med hänsyn härtill bl.a. att ej ens sådant barlastvatten, som genom anordningar ombord på fartyget har renats från olja, skall få släppas ut. Avsikten är att Östersjöstaterna vid ett möte i Helsingfors i maj skall diskutera vilka ytterligare särregler som behövs för Östersjön. De svenska insatserna vid höstens IMCO-konferens och våra möjligheter att där påverka utvecklingen får nu bedömas med utgångspunkt i de förslag som den förberedande konferensen har utarbetat. Dessa förslag kommer att bli föremål för remissbehandling innan regeringen tar ställning till en instruktion för den svenska delegationen vid konferensen. Självfallet kommer instruktionen att återspegla de strävanden som kommer till uttryck i rekommendation nr 86 av FN:s miljökonferens.

Herr talman! Denna interpellation beträffande den kommande havsföroreningskonferensens ambitionsgrad i fråga om avsiktliga oljeförore ningar i haven ställdes några veckor före det just avslutade sista förberedelsemötet för konferensen. Jag var då medveten om en hotande diskrepans mellan å ena sidan vad den svenska regeringen åsyftat med sitt aktiva agerande under miljökonferensen i Stockholm förra året för totalförbud mot avsiktliga oljeutsläpp och å andra sidan vad de i förberedelsearbetet deltagande staterna föreföll att riskera slå fast i den konventionstext på området som skall föreläggas IMCO-konferensen i höst. Om bakgrunden till oljeskyddsarbetet behöver väl i miljödebattens tidsålder inte mycket ordas. Med tanke på vad vi nu vet om den bokstavligt talat livsviktiga nödvändigheten av att skydda havens ekosystem har vi ett direkt intresse, inte bara av varje agerande över gränserna i syfte att rena och bevara innanhaven i vår egen närhet utan också av kraftfulla samfällda åtgärder för världshaven. Många insatser på olika områden och på olika plan kommer att behövas. Men hotet från oljan är så påtagligt och uttalat, att detta föranledde en särskild, av miljökonferensen enhälligt antagen rekommendation att regeringarna skulle aktivt delta i IMCO-konferensen och där verka för att man vid mitten av 1970-talet skulle uppnå totalförbud mot avsiktliga oljeutsläpp. För sin del hade den svenska regeringen redan i maj 1971, i sin nationalrapport till miljökonferensen, yrkat på en konvention med detta innehåll. Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det framgår av detta svar att regeringen är beredd att låta instruktionen för den svenska delegationen vid IMCO-konferensen återspegla strävandena från svensk sida att vid havskonferensen få fram en rekommendation om totalförbud mot avsiktligt oljeutsläpp vid mitten av 1970-talet, och jag tackar också för det. Det är nämligen mitt intryck, herr talman, vid ett studium av de utkast till konventionstext som har förelegat i det förberedande arbetet, att en aktiv insats från så många delegationers sida som möjligt är nödvändig, om IMCO-konferensen skall följa upp miljökonferensens rekommendation. Den svenska regeringen har här ett betydande ansvar. Kommunikationsministern säger i svaret att han av det hittills bedrivna förberedelsearbetet har intrycket att man syftar till att få fram effektiva regler om förbud mot utsläpp från fartyg. Det är naturligtvis en definitionsfråga vad man menar med ”effektiva”. Jag är, inom parentes sagt, medveten om att det konventionsutkast som har utarbetats under förberedelsearbetet syftar till att reglera utsläppen av skadliga och giftiga ämnen över huvud taget. Att jag i interpellationen begränsat mig till oljeutsläppen beror bl.a. på det speciella ansvar som vi har i detta avseende genom vårt agerande i samband med miljökonferensen. Men, som sagt, ordet effektiv kan tolkas på olika sätt beroende på ambitionsgraden. Och om denna sätts på en nivå som innebär totalförbud — det enda försvarbara från miljösynpunkt i egentlig mening — förefaller mig de föreliggande textutkasten i flera avseenden betänkligt långtifrån att syfta till tillräckligt effektiva regler. De innebär beträffande avsiktliga oljeutsläpp under gång till havs ingenting längre gående än ett bekräftande av de regler som finns i 1969 års ändringar av 1954 års oljekonvention — av regeringen förelagda förra årets riksdag under uttalande av att de icke föreföll tillräckligt långtgående för våra ambitioner. Och lika betänklig, minst sagt, är den kautschukartade allmänna undantagsparagraf som finns i textutkastet och som kan ge åtskilliga oljetankers och oljedrivna fartyg dispens från att iaktta ens dessa bestämmelser, t.o.m. utan hörande av myndigheterna i det land dit fartyget är destinerat. Det gläder mig mycket om, vilket verkar att framgå av interpellationssvaret, framsteg har skett vid den nyligen avslutade sista sessionen med konferensens förberedande kommitté i fråga om speciella bestämmelser för Östersjön. I det konventionsutkast som förelades detta möte fanns nämligen intagna förslag till särbestämmelser för Medelhavet — också ett mycket känsligt vattenområde — medan det uppgavs i textutkastet att bestämmelser för Östersjön skulle utarbetas senare. Vi är alla medvetna om att kraftfulla åtgärder måste till för att rädda detta viktiga innanhav. Det är i första hand en uppgift för dess randstater, som har långvariga försyndelser att bota. Det är med tillfredsställelse jag kan notera att samarbetet mellan alla de berörda staterna nu verkar att komma i gång på allvar sedan värdefulla vetenskapliga kartläggningar av problemet har skett. Men regionala åtgärder räcker naturligtvis inte för ett hav med en myckenhet internationell trafik, som är fallet med Östersjön. Den internationella konventionstexten måste gå minst lika långt till Östersjöns skydd som till Medelhavets.

Jag uppskattar kommunikationsministerns avslutande ord om att så kommer att ske för den svenska regeringens vidkommande. Det är min förhoppning att remissbehandlingen och regeringens egna överväganden leder till en instruktion inför IMCO-konferensen som gör att den svenska delegationen kommer att spela en hedersam roll i kampen för ett effektivt miljöskydd för våra hotade världshav. De direkta föroreningarna från fartyg spelar visserligen endast en mindre roll i totalbilden av havsföroreningarna. Dessa kommer uppskattningsvis till 90 procent från landbaserade källor, från industrier, bostäder och transportväsen. Men detta gör naturligtvis inte uppgiften att få bukt med de fartygsspridda föroreningarna mindre angelägen. Tillsammans med den dumpingkonvention som antogs i London i november 1972 efter förarbete på miljökonferensen här i Stockholm innebär en effektiv konvention mot havsföroreningar från fartyg ett oumbärligt första steg. Men detta kommer, tror jag, att från nu och fram till konferensen i höst kräva aktiva insatser av verkligt miljöengagerade medlemsstater. Här har Sverige enligt min mening en ställning och ett ansvar som förpliktar.

Herr talman! Konventionsutkastets huvudregler är utformade i syfte att minska de sammanlagda utsläppen av olja från fartyg. Av speciellt intresse är att man tar särskild hänsyn till behovet av skydd för vissa känsliga områden, som t.ex. Östersjön. I det sammanhanget bör påpekas att en sammankomst skall äga rum under våren, där man kommer att diskutera berörda delar av konventionsutkastet för att komma fram till en samordnad syn på problemen. Från miljösynpunkt kan man naturligtvis hävda, som fru Thorsson också gjorde nyss, att konventionsutkastet inte går tillräckligt långt på vägen mot idealtillståndet. Detta skulle i så fall vara att ha en överenskommelse om allmänt totalförbud mot fartygsutsläpp eller i vart fall förbud mot att släppa ut annat än fullständigt rent vatten. Samtidigt får man vara medveten om att de praktiska och tekniska möjligheterna att genom en sådan överenskommelse uppnå att oljeförorening av havet helt upphör tyvärr än så länge inte föreligger. Låt mig peka på några av problemen. BI. a. skulle i alla hamnar i världen där olja lastas behövas stora mottagningsanläggningar för orent barlastvatten och vatten som blivit oljeblandat när lasttankarna görs rena. Sådana anläggningar saknas ännu i stor utsträckning, och vad skulle man göra med oljeblandningarna som lämnats i land? Att separera bort all olja från smutsigt vatten är inte tekniskt möjligt i dag, vare sig ombord på fartyg eller genom anläggning i land. Om fartygen inte får släppa ut renat vatten till havs, kan resultatet i stället bli att oljerester släpps ut i havet från de landstationer som tar emot barlastvattnet från fartygen, och då uppkommer fara för koncentrerad förorening av vattnet intill dessa landanläggningar. Man kan inte heller bortse från att ett totalförbud mot oljeutsläpp från fartyg skulle medföra betydande kostnadsökningar för sjötransporterna och att med hänsyn härtill många länder — och då inte bara sjöfartsländer — känner tvekan inför åtgärder som skulle kunna få allvarliga ekonomiska konsekvenser för deras sjöburna handel. Vi skall vara medvetna om att vägen till förbättringar verkligen är törnbeströdd. Först gäller det att verka för ett tillräckligt långtgående konventionsförslag. Men sedan gäller det att få detta ratificerat också, innan det kommer till genomförande. Det kan nu, när vi talar om att ta ytterligare steg, vara anledning att komma ihåg att 1969 års ändringar ännu inte är slutligt godkända. För det krävs att 32 stater skall ha ratificerat ändringen. Ännu, alltså fyra år senare, har bara 15 stater ratificerat, och det är oklart när ändringarna från 1969 internationellt kan träda i kraft. För svenskt vidkommande blir det nu närmast fråga om att studera konventionsutkastet med tillhörande utredningsmaterial, och då får vi se i vad mån förslagen tillgodoser svenska önskemål eller om vi i vissa hänseenden bör kräva längre gående uttalanden. Under alla förhållanden är det angeläget att verka för att, som jag sade i interpellationssvaret, syftet med den angivna rekommendationen från FN:s miljökonferens verksamt främjas.
Herr talman! Jag är helt införstådd med vad kommunikationsministern nu har sagt om den törnbeströdda vägen fram till ett totalförbud mot avsiktliga oljeutsläpp. Och även om ett sådant förbud skulle uppnås, så kommer kontrolloch beivringsproblem säkerligen att göra sig märkbara. Men syftet med min interpellation var bl.a. att påvisa hur man på regeringshåll i olika av FN:s medlemsstater agerar på ett, som jag anser, väldigt inkonsekvent sätt. Det här är allvarliga praktiska problem, som man har brottats med i ett par årtionden i det internationella samarbetet på området. Vid miljökonferensen i Stockholm för nio månader sedan antog de där representerade regeringarna enhälligt en rekommendation som just går ut på att IMCO-konferensen skall åstadkomma ett totalförbud mot avsiktliga oljeutsläpp. Det är därför jag är bekymrad inför vad som nu synes bli ett möjligt resultat av IMCO-konferensen i höst, ett resultat som är långt ifrån det totalförbud — ens på sikt — som man avsåg att försöka uppnå genom miljökonferensens rekommendation. Det finns betydande praktiska svårigheter, men vad har man inom medlemsstaterna och de ansvariga organen över huvud taget gjort för att bemästra dessa svårigheter, samtidigt som man deltar i miljökonferensen och antar en rekommendation som syftar till totalförbud? Någon gång måste man på allvar gripa sig an med problemen för att också i verkliga livet kunna leva upp till vad man beslutar på internationella konferenser som ansvariga representanter för FN:s medlemsstater. Det är där jag tycker att ihåligheten kommer fram i de överläggningar som har förts inför IMCO-konferensen i höst. Den allmänna och, som jag sade i mitt förra inlägg, kautschukartade undantagsbestämmelsen är väl det allvarligaste av de svaghetstecken som finns i konventionsutkastet. När nu den svenska regeringen går in i en allvarlig granskning av det tillgängliga arbetsmaterialet, så hoppas jag att detta skall föranleda aktiva kraftfulla insatser från svensk sida för att få bort denna undantagsparagraf som, såvitt jag kan bedöma, gör konventionstexten praktiskt taget värdelös. Med tanke på den långa tid som i allmänhet krävs för att över huvud taget få fram internationella konventioner i FN-arbetet betyder en relativt meningslös konvention i höst att vi för mycket lång tid framöver inte kommer att ha en chans att uppnå vad man syftar till med rekommendationen i Stockholm. Jag är ytterligt glad över att kommunikationsministern ånyo underströk möjligheten att för Östersjöns del redan i vår kanske komma åtskilliga steg framåt, och det är väl bara att hoppas att vi sedan skall kunna gå vidare med effektiva åtgärder till skydd av detta vårt eget innanhav.

Herr talman! Statsrådet avslutade sitt anförande med att säga att syftet med vårt deltagande i IMCO-konferensen i höst är att följa upp de riktlinjer som drogs upp vid FN-konferensen. Detta har fru Thorsson understrukit flera gånger, men trots att jag i alla avseenden kan instämma i vad fru Thorsson sagt vill jag göra ytterligare några kommentarer. IMCO-konventionerna skall för att träda i kraft godkännas av minst två tredjedelar av de stater som är med och beslutar om dem. Konventionsstaterna är nu omkring 50 stycken, och något mer än 30 stater måste alltså godkänna varje konvention, och det tar sin tid. Resultatet beror på hur politikerna i de olika länder som är intresserade agerar, alltså även hur vi agerar. Om jag bortser från vårt intresse av Östersjön, som jag skall beröra särskilt, är det här ett problem av gigantiska mått. Det beräknas att den mängd olja som släpps ut på världshaven, i Östersjön och andra innanhav, uppgår till kanske inte 2 miljoner ton om året, men mycket över 1 miljon ton. Det kostar pengar att så mycket olja spills,. Men de här utsläppen innebär också ett väldigt slöseri i en situation då det kan komma att råda brist på olja. Det måste alltså förr eller senare göras någonting åt problemet även av den orsaken. Vad beträffar Östersjön och Nordsjön fick vi genom en konvention 1962 ett absolut skydd av Östersjön — under förutsättning att tillräckligt många stater ratificerade konventionen. Det tog fem år; år 1967 fick vi detta skydd. Men år 1969 beslutades om en ny konvention som tog bort skyddet. Den gäller, såvitt jag vet, inte ännu, men Sverige godkände för egen del den här uppmjukningen av vårt skydd i Östersjön. Herr Grebäck och jag motionerade i den frågan förra året; vi ansåg att Sverige i onödan gjorde detta godkännande på förhand. Det innebär att det nu åter finns en ”skamfläck” i Östersjön söder om Gotland. Det förhållandet att Sverige godkänt uppmjukningen bidrar till svårigheten att avgöra om ett utsläpp är lagligt eller olagligt — om jag får använda det uttrycket. Vi föreslog att vårt land — trots anslutningen till konventionen, vilken vi i och för sig ansåg felaktig — skulle ha bestämmelser i 2 § i lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg, som förbjöd oljeutsläpp i Östersjön. Nu antyder statsrådet i sitt svar att det skall bli ett nytt förbud för Östersjön och Nordsjön, men när? Det tog alltså fem år innan konventionen från 1962 trädde i kraft 1967. Det har gått fyra år sedan ändringen i konventionen beslutades 1969, och den är inte ratificerad — fastän Sverige gav upp i förväg. I förra årets proposition talades det om att man skulle kunna tänka sig ungefär en sådan konstruktion som den som gäller för Stora barriärrevet utanför Australien. Men den liknelsen var felaktig, för där gällde det inte att göra en speciell skyddsregel för ett vattenområde, utan där betraktade man Stora barriärrevet som land. Man räknade alltså zonen om 50 sjömil från barriärrevet i stället för från australiensiska fastlandet. Fru Thorsson antydde att hon hade sett ett utkast till ett förslag till nya regler. Det har inte jag gjort, men jag har i varje fall försport att Sveriges representanter vid förberedelserna för konferensen inte förklarat sig beredda att medverka till att FN-konferensens krav på ett absolut stopp på oljeutsläpp slår igenom i mitten av 1970-talet utan vill avvakta att mottagningsstationerna kommer till i hamnarna. Från mitten av 1950-talet, alltså i 15 år, har vi i vårt land haft en lag om att det skall finnas mottagningsstationer i ett antal hamnar. De skall vara större eller mindre, beroende på hur livligt hamnarna är frekventerade. Vi håller nu på att utreda — härom sägs det ingenting i svaret, men det finns väl direktiv, antar jag — hur man skall göra med dessa mottagningsstationer. Men när de inte finns blir ju undantaget regel även om man har en Helsingforskonferens om frågan. Det finns som sagt inga mottagningsstationer, värda namnet i nuläget. Därmed kommer jag in på vad statsrådet sade i sitt senaste anförande — och som jag kanske tyckte var litet onödigt — att det är praktiskt och ekonomiskt ogenomförbart att i alla världens hamnar ha mottagningsstationer. Men i ett litet innanhav som Östersjön är det väl nödvändigt att man snarast upprättar mottagningsstationer. Det är en upprörande eftersläpning i det fallet. Det har behandlats i interpellationer härom ett flertal gånger under 1960-talet, och det har svarats undfallande. Kontrollen är obefintlig eller i varje fall ineffektiv. Det talas om oljedagböcker och annat som skulle granskas. Jag har inte hört talas om något fall där man genom granskning av oljedagböcker verkligen har konstaterat att någon släppt ut olja olagligt. Det är fråga om en upprörande brottslig verksamhet hos sjöbefälet — hedervärda människor i alla andra avseenden, men i detta avseende är de så hårt pressade av redarna och befraktarna att de begår rena brottsligheter. Vi har mer än 300, kanske uppåt 400 utsläpp om året i våra farvatten, och så gott som alla är olagliga enligt de regler som gäller. Och de går alltså inte att kontrollera nu när vi frivilligt lämnat ifrån oss den här biten av Östersjön. Om det i oktober 1973 kommer en rekommendation, som jag vill kalla en icke ratificerad konvention — när skall den tänkas träda i kraft? Det dröjer kanske 10—15 år igen, och då har vi alltså uppgivit det totalförbud som vi har haft 1967—1972. Det är skada att det skyddet inte finns kvar. Det iakttogs visserligen inte, men det hade kunnat fullföljas med kraft om vi hade haft den här bestämmelsen. Det dröjer alltså länge innan vår möjlighet att övervaka Östersjön kan bli effektiv. Slutligen skulle jag vilja ställa ett par frågor till statsrådet. Representationen i IMCO och dess underorgan och kanske också vid Helsingforskonferensen sköts genom kommunikationsdepartementet. Statsrådet Norling har här talat vackert om miljön, men det är dock jordbruksministern som har hand om miljöfrågorna. Jag vill ifrågasätta det riktiga i att man har personer från kommunikationsdepartementet och sjöfartsverket som representanter i de delar av IMCO-verksamheten som gäller miljöfrågor — i de avsnitt som gäller hur man skall navigera på haven och säkerheten till sjöss är det naturligtvis en annan sak. I varje fall hoppas jag att statsrådet kan säga att ni inom kommunikationsdepartementet har kontakter med jordbruksdepartementet och naturvårdsverket och att det vid Helsingforskonferensen kommer att finnas folk från miljöskyddsorganisationer och miljöskyddets departement. Får jag slutligen fråga: Hur står det till med utredningen om mottagningsstationerna? När kan den tänkas bli färdig, och när kan mottagningsstationerna bli färdiga?
Herr talman! Utredningen om mottagningsstationer lämnar sitt betänkande om några veckor. maters utåtriktade utrikespolitiska aktivitet Frågan som herr Tobé ställde om huruvida kontakt har förevarit och förefinns med jordbruksdepartementet och naturvårdsverket — kanske någon annan myndighet också nämndes — vill jag besvara jakande. Naturvårdsverket har, inom parentes sagt, varit representerat hela tiden i delegationen. Frågan om huruvida ärenden av den här typen skall ligga i kommunikationsdepartementet eller i något annat departement diskuterar jag inte nu. I utkastet till ny konvention om föroreningar från fartyg föreslås, som jag nämnde i svaret till fru Thorsson, särskilda regler om utsläpp av olja inom Östersjön. För tankfartyg föreslås totalförbud mot oljeutsläpp. För torrlastfartygen föreslås också totalförbud, men för dem övervägs en storleksgräns. Utvidgningen av förbudet till att gälla även torrlastfartyg tillkom på initiativ av delegationerna från Östersjöstaterna. Finland avser att ordna en Östersjökonferens under senare delen av innevarande år för en bred behandling av frågan om förorening av Östersjön. Ett förberedande möte skall hållas i Helsingfors med början sista dagarna i maj. Från svensk sida hälsar vi Finlands initiativ och inbjudan med stor tillfredsställelse. Vi är naturligtvis inställda på att delta i den konferensen och även i dess förberedelser.

Herr talman! Jag får tacka för upplysningarna från kommunikationsministern. Vi skall alltså få betänkandet om mottagningsstationerna om några veckor. Det skall bli intressant att läsa innehållet i det. Jag hoppas att det är tillfredsställande inte bara i fråga om planeringen utan också i fråga om verkställandet. Statsrådet förnekade inte att min uppfattning var riktig, dvs. att vår anslutning till ett förbud mot oljeutsläpp i Östersjön vid Helsingforskonferensen skulle bli beroende av att mottagningsstationer fanns. Då är det inte bara att säga att oljeutsläpp skall förbjudas, utan man måste också se till att åtgärderna vidtas. Det är alltså väldigt viktigt att man går från ord till gärning i de här frågorna.